Herr talman! Låt mig innan jag glömmer bort det säga att det naturligtvis är befängt av Birger Hagård att påstå att det skulle röra sig om politisk förföljelse. Att kalla det för politisk förföljelse att alla partier utom Moderaterna i konstitutionsutskottet har hittat en gemensam skrivning, det faller på sin egen orimlighet, Birger Hagård. Herr talman, låt mig emellertid i det här ärendet upprepa vad jag sade i min inledning, nämligen att det faktiskt är beklagligt att Moderaterna i konstitutionsutskottet saknat kuraget att som alla andra partier ta avstånd från f.d. statsminister Carl Bildts brev och hans försök att blanda sig i konstitutionsutskottets granskningsarbete. Att det är en inblandning i granskningsarbetet är ju helt uppenbart. Carl Bildts brev till KU, med en direkt uppmaning att granska utskottets förre ordförande, är utan jämförelse den mest bedrövliga som har fogats till ett utskottsbetänkande i Sveriges riksdag. Reservationen saknar faktiskt motstycke. Det är för mig närmast ofattbart att ledamöter i ett konstitutionsutskott ens vill sätta sina namn under ett sådant dokument. Det är ynkedomens seger över förnuftet. Det är inte granskning, Birger Hagård, utan enbart advokatyr av sämsta tänkbara slag. Att som reservanterna försöka rentvå en f.d. statsministers makalösa klavertramp genom att hävda att han vill slå vakt om heder och etik är en argumentering på så låg nivå att den inte är värd att bemötas. Jag kan måhända förstå att en statsminister som Carl Bildt kan ha upplevt KU:s granskning som både obekväm och besvärande. Men det, Birger Hagård, rättfärdigar inte på något sätt Carl Bildts brev till utskottet om att granska dess ordförande. Det mest rakryggade hade varit att tillstå att brevet var en förlöpning i stridens hetta och att det aldrig skulle ha skrivits, än mindre ha sänts i väg. Carl Bildt skriver i brevet: "Mot bakgrund av den vikt som utskottets ordförande gett sina anklagelser såväl i den offentliga debatten som i utskottets arbete förutsätter jag att utskottet inte skiljer sig från sitt arbete denna vår utan att ha tagit ställning till om dess ordförandes uppgifter är korrekta eller inte." Det är otvetydigt en begäran om att utskottet skulle granska sin egen ordförande. Formuleringen kan under inga omständigheter misstolkas. Alla försök till bortförklaringar, Birger Hagård, är löjeväckande. Grundlagen är också klar. Den medger inte att konstitutionsutskottet granskar hur riksdagens ledamöter eller utskottets ordförande utövar sina uppdrag. Jag tycker att det är närmast genant att Carl Bildt och hans partivänner i KU inte känner till detta. Mot bakgrund av vad jag nu har anfört måste naturligtvis Carl Bildt klandras för sitt tilltag att i ett granskningsärende av regeringens agerande skriva till utskottet och uppmana till granskning av utkskottets ordförande.

Herr talman! Jag tänker inte begära någon replik i detta ärende. Jag hoppas innerligt att den omdömeslöshet som kommit till uttryck genom brevet till KU aldrig upprepas.
Herr talman! Jag fäste mig naturligtvis vid de som vanligt mycket timida ord som användes av Kurt Ove Johansson. Det är inte alls så att moderaterna saknar kurage i den här frågan. Men vår indignation när vi fick se dessa uppträdanden var nog lika stark som den som kom till uttryck hos Carl Bildt. Det var fråga om uppenbara övergrepp mot förre statsministern och Ulf Vi tycker att det hade varit på sin plats att man inom utskottet hade försökt att klara ut vad som var rätt och fel. Statsministern skriver brev till konstitutionsutskottet precis som vilken medborgare som helst. Det var vår sak att bedöma hur vi skulle ha ställt oss till brevet. Jag menar att utskottet gjorde fel som inte klargjorde vad som var rätt och sant.

Herr talman! Min och folkpartiet liberalernas grundläggande syn på den här frågan har jag redan redogjort för. Därför räcker det nu med att jag konstaterar att jag har stor förståelse för den irritation som drev Carl Bildt att skriva brevet till KU. Men jag tycker ändå inte att det var bra. Synpunkterna kunde och borde ha framförts på annat sätt. Det är viktigt att slå vakt om konstitutionsutskottets integritet. Det är angeläget att vi undviker att glida in i en praxis med skrivelser från det ena statsrådet efter det andra som kan tänkas ha åsikter om på vilket sätt och med vilka frågor utskottet bör arbeta. Det är två aspekter på ett och samma problemkomplex. Jag är medveten om att det kan vara svårt att inse att man kan ha båda dessa åsikter samtidigt, men det är fullt möjligt och de är fullt förenliga med varandra.

Herr talman! Irritation eller inte, men respekten för KU:s integritet kräver att den som granskas av KU vare sig med brev eller på annat sätt skall ifrågasätta eller försöka påverka granskningen eller den som granskar. Det som utskottsmajoriteten, med undantag av moderaterna, står för är alldeles rätt och nödvändigt att säga. Den rättsuppfattning som ligger bakom utskottsmajoritetens förslag kan vi hitta exempel på inom ett helt annat område, nämligen idrotten. Där förekommer också granskning, granskning av domare t.ex. Den domare som tillskrev en granskare för att försöka påverka betygsättningen av honom, har dömt färdigt i de flesta lagidrotter. Därigenom skulle han också få en förintande kritik. Detta är ett olämpligt uppträdande av en statsminister, oavsett om han hade anledning till irritation eller inte. Man försöker inte ingripa i KU:s granskning.

Herr talman! Det här är årets mest solklara fråga. Det kan inte råda något som helst tvivel om att Carl Bildts agerande var mycket olämpligt. Med det som utgångspunkt räcker det med att Birger Hagård gör bort sig här i talarstolen. Inom moderaterna måste ni faktiskt fundera över hur ni agerar i de här frågorna. Ni beter er som småbarn när ni inte kan acceptera att Carl Bildt faktiskt har begått ett uppenbart fel. Att prata om förföljelse är ju fullkomligt snett. Någon rim och reson mellan orden och verkligheten måste ändå finnas. Bifall till utskottet.

Herr talman! För att koncentrera de statliga delarna av skogsindustrin och skapa ett företag med stark internationell konkurrenskraft bildades Assi Domän AB i slutet av 1993. Som ett led i privatiseringen av statliga företag beslutades därefter att högst 49 % av statens aktier i detta bolag skulle säljas till allmänheten, anställda och institutionella placerare. Samtidigt ansökte Assi Domän om notering på Stockholms fondbörs. Det var Carnegie Fondkommission AB som erhöll huvuduppdraget att leda försäljningen av aktierna tillsammans med Svenska Handelsbanken, S-E Dåvarande näringsministern Per Westerberg har vid utfrågning inför konstitutionsutskottet uppgett att regeringen inför försäljningen hade målsättningen att åstadkomma ett mycket spritt ägande av aktierna i Assi Domän och att Assi Domän-aktien skulle bli en veritabel folkaktie. Den breddning av ägandet som var målet låg också väl i linje med de motiv för ägarspridning som regeringen uttalat bl.a. i propositionen 1991/92:69 om privatisering av statliga företag. Från näringsdepartementets sida har uppgetts att den kritik som framförts i samband med privatiseringen av Celsius Industrier AB hade stor betydelse vid diskussionen om vilket förfaringssätt som skulle användas vid prissättning och tilldelning av Assi Domän-aktierna. Kritiken mot försäljningen av Celsiusaktierna hade inriktat sig på dels att anbudsgivarna var alltför få och att priset därför hade kommit att fastställas till ett för lågt belopp dels att Celsius styrelse hade det avgörande inflytandet över tilldelningen av aktier. Inte minst mot bakgrund av denna kritik ville man enligt Näringsdepartementet vid försäljningen av Assi Domän-aktierna i stället ha ett auktionsförfarande med många anbudsgivare när det gällde prissättningen och en automatisk modell när det gällde tilldelningen. Fördelen med en automatisk tilldelningsmodell var att ingen kunde ifrågasätta tilldelningen eftersom det var omöjligt att styra den. Ingen subjektiv bedömning av köparna skulle ske, varvid inga misstankar om godtycke vid tilldelningen skulle kunna uppstå. Enligt departementet gjordes dessutom bedömningen att ett selektivt tilldelningsförfarande skulle ha inneburit att man fick färre anbudsgivare med lägre försäljningspris som följd. Innan man fattade något slutligt beslut om försäljningen inhämtade man synpunkter från Privatiseringskommissionen. Kommissionens skriftliga yttrande tog visserligen enbart sikte på prissättningsmetodiken, mot vilken man inte hade någon erinran, men företrädare för kommissionen har inför utskottet uppgivit att man självfallet även hade yttrat sig över den föreslagna tilldelningsmodellen om man hade "känt oro" för den. Eftersom svenska staten dessutom skulle ha kvar 51 % av aktierna, samtidigt som aktier skulle säljas i så små poster att spridningen skulle bli stor ansåg departementet att det inte var nödvändigt att göra någon annan kvalitetsbedömning av köparna än att transaktionerna inte utgjorde ett led i ekonomisk brottslighet. Herr talman! Användningen av modellen automatisk tilldelning innebar att man när anbudstiden gick ut på kvällen den 7 mars 1994 hade 10-20 anbudsgivare som man vid en första anblick inte kände närmare till. Trots att man gjorde efterforskningar återstod vid lunchtid den 8 mars ett tiotal anbudsgivare som man inte kunde identifiera. Därigenom visste man självfallet inte heller något om deras betalningsförmåga eller allmänna kvalitet. Några tecken på brottslighet i sammanhanget fanns inte. mars och att avräkningsnotorna avseende anbudsförfarandet denna dag skulle börja utsändas till dem som erhållit tilldelning valde man att utan tidsutdräkt fatta beslut om pris och tilldelning i anbudsomgången. Att skjuta på beslutet om tilldelning för att försöka göra ytterligare undersökningar beträffande de okända anbudsgivarna hade inte varit särskilt klokt, eftersom man då hade äventyrat hela emissionen. I en sådan situation hade man självfallet tvingats lämna dörren öppen för dem som ville kliva av och ompröva sitt anbudsbeslut. Detta hade i sin tur påverkat anbuden negativt. Dessutom hade det uppstått en osäkerhet om aktiens värde på aktiemarknaden. Det hade redan spekulerats en del i tidningarna om huruvida Assi Domän-aktien över huvud taget var köpvärd till de kurser som kunde förväntas. Att skjuta på tilldelningsbeslutet bara någon dag hade för övrigt inte tjänat mycket till. Den företrädare för finanspolisen som hörts inför utskottet, kommissarie Åke Sundgren, har uppgivit att det kunde ta både veckor och månader att få fram uppgifter om vissa utländska anbudsgivare och att man, för den händelse man fick fram några uppgifter över huvud taget, inte ens kunde vara säker på om dessa var korrekta, eftersom registreringssystemen i andra länder inte motsvarar det svenska. Sundgren har i övrigt uppgivit att han inte kunnat se några tecken på att penningtvätt förekommit i samband med försäljningen av Assi Domän-aktierna och att inte heller den specialåklagare på ekonomiska brott, statsåklagaren Bernt Adamsson, som Sundgren kopplat in, kunnat konstatera något brottsligt i ärendet. Av Per Westerbergs uppgifter inför utskottet har visserligen framgått att han varit mindre nöjd med att vissa köpare erhållit tilldelning. Men det är inte samma sak som att han menat att tilldelningen till dessa köpare fysiskt sett borde ha stoppats. Westerbergs uttalande har haft en mera etisk innebörd. Han har menat att han inte ansett sig kunna hindra dem från att vara med eftersom alla skulle behandlas lika vid Assi Domän-emissionen. Men i likhet med varje stor företagsägare ville han självfallet att de nytillkomna övriga ägarna skulle ha ett så propert rykte som möjligt. Herr talman! Det är svårt att tyda utskottsmajoritetens text på annat sätt än så, att man anser att det skall vara förenat med starka restriktioner att få köpa aktier i en sådan här emission och att alla som vill köpa skall utsättas för en djupgående kontroll med avseende på laglydnad. Detta är enligt moderat mening en helt orealistisk inställning. En sådan kontroll skulle vara oerhört ingripande och skulle över huvud taget inte vara möjlig att genomföra med nuvarande lagar. Mot bakgrund av det förhållandet att det riktats kritik mot det förfarande som användes vid försäljningen av aktierna i Celsius Industrier samt regeringens och näringsminister Per Westerbergs ambitioner att göra Assi Domän-aktien till en verklig folkaktie var det naturligt att man valde en automatisk tilldelningsmodell när det gällde Assi Domän, i synnerhet som en sådan modell dessutom uppfyllde den önskan man hade om likabehandling av personer och institutioner som ville köpa aktier. Mot bakgrund härav finns det ingen anledning till kritik mot regeringens handläggning av försäljningen av statligt ägda aktier i

Herr talman! Det finns många frågor som kan utläsas ur handlingarna i det här materialet, ett av de mest omfångsrika materialen i hela betänkandet och det med de flesta utfrågningarna. Men jag tycker att Jerry Martinger gjorde saken litet för enkel. Den behöver belysas på flera sätt än vad han gjorde. Man kan naturligtvis ta till utgångspunkt att det i botten finns ganska skilda synpunkter på hur de gemensamma ägodelar som den svenska staten och det svenska folket har bör hanteras. Den diskussionen om privatiseringar kan vi återkomma till. Vad vi var mycket överens om vid utfrågningen av Per Westerberg var att det är synnerligen angeläget att en privatiseringsprocess genomförs på ett korrekt sätt - detta för att inte rubba förtroendet för staten som ägare och för den privatiseringsprocess som pågår. Vid utförsäljningen av Assi Domän införde Per Westerberg en helt ny och från tidigare utförsäljningar av statligt ägda företag oprövad princip. Tilldelningen av aktierna skulle ske efter en mekaniskt verkande modell, och den som lade in ett tillräckligt högt anbud skulle också få tilldelning. I reglerna för utförsäljningen fanns inga krav på kontroll av köparna. Den modell som Per Westerberg införde hade enligt hans egen utsago inför utskottet vissa förebilder från privatisering. Var? Jo, i det forna Östeuropa! Det var den modell som han hade funnit. Det är därför inte konstigt att Per Westerberg när vi träffade honom vid utfrågningen i KU den 4 april beklagade att de som det här är fråga om hade möjlighet att köpa. Då hade eftertanken kommit så långt att han insåg att ganska många och ganska grava fel hade begåtts, framför allt i själva förberedelsen för processen. Assi Domän-aktier. De fick också genom de regler och villkor som Näringsdepartementet satte upp i det s.k. prospektet för utförsäljningen möjlighet att kamma hem en inte föraktlig vinst på tilldelningen. I argumenteringen i den moderata reservationen har man försökt skydda sig med motivet folkaktie. Jag hade inte alls tänkt ta upp det - jag tycker att det är en pinsam formulering. Det som vi nu har att granska har nämligen i stort sett inte alls med spridningen av ägandet att göra. Här handlar det om hur prissättningen av något som inte tidigare fanns på marknaden skulle göras och vilket system man skulle använda. Det var sedan som man med rabatterade priser i mindre aktieportföljer kunde gå ut till svenska folket med folkaktien. Den argumenteringen hör alltså över huvud taget inte till saken i det här sammanhanget. Det finns anledning att vara mycket kritisk till den förändring av system som man företog och det prospekt som man lämnade ut. Det är där, i själva förberedelsen av affären, som misstagen - denna förmögenhetsspridning till mindre nogräknade människor - kunde ha stoppats. I den massmediedebatt som följde har det visat sig att detta har skadat förtroendet för den privatiseringsprocess som den gamla regeringen genomförde. Ansvaret för detta ligger självfallet på Per Westerberg. Det vittnar om en oacceptabelt efterlåten hantering av ärendet. Men, herr talman, det sätt på vilket Per Westerberg hanterade den offentliga debatt som uppstod då det blev känt att Assi Domän-aktier tilldelats ett antal mindre önskvärda köpare ger anledning till ännu mer klander. Vi har under utfrågningen med Per Westerberg talat om hans försäkran i medierna att finanspolisen granskat de köpare som vi är överens om var olämpliga och att finanspolisen godkänt affären. Inom finanspolisen var man mycket klar och sade att det inte var något man kunde göra. Det kanske t.o.m. var så att frågan inte låg inom finanspolisens kompetensområde. Att lassa över skulden på en annan statlig myndighet är helt ogörligt. Det är nästan lögnaktigt i det här perspektivet. Därför är det från demokratisk synpunkt viktigt att allmänheten känner tillit till regeringen. Därför åligger det också statsråd att utöva sitt ämbete så att detta förtroende inte rubbas. I detta avseende lämnar Per Westerbergs sätt att handlägga bl.a. kritiken mot Assi Domän-affären en hel del övrigt att önska. Det ger enligt min mening saklig grund för ett allvarligt tillrättavisande. Jag biträder därför på denna punkt KU:s yttrande när det gäller privatiseringen av Assi Domän.
Herr talman! Pär-Axel Sahlberg säger att det finns anledning att vara mycket kritisk mot Per Westerberg för dennes handläggning av försäljningen av Assi Domän-aktierna. Han ger dock inget klart besked om hur han anser att det i stället borde ha gått till. Han tycks på fullt allvar mena att det bör göras någon form av vandelsprövning av varje köpare innan en affär i ett sådant här sammanhang skall få slutföras. För att en sådan prövning skall kunna ske får man bygga upp ett helt nytt kontrollsystem. Vem skall i så fall göra prövningen? Vem skall sköta den enorma administration som det måste bli fråga om? Skall vår redan tungt belastade polis ha hand om det här eller skall det läggas på länsstyrelserna? Eller har Pär-Axel Sahlberg rent av tänkt att man skall bygga upp en helt ny myndighet - t.ex. Statens vandelsmyndighet - med egen generaldirektör för att sköta kontrollen? Skall alla personer som har begått någon typ av brott utestängas från aktieköp? Om inte, vilka brott skall det gälla och vilka personer får köpa aktier? Kan man räkna med att exempelvis en person som har varit inblandad i en trafikolycka och dömts för vårdslöshet i trafik kommer att få köpa aktier i t.ex. Vattenfall om det skulle bli aktuellt med en utförsäljning? Hur skall man göra med dem som ännu inte är dömda utan som bara förekommer i polisens spaningsregister? Skall inte heller de får köpa aktier? Hur skall man exempelvis göra med ett företag som lägger anbud i samband med en emission om företaget råkar ha en styrelseledamot som är dömd för brott? Skall hela företaget stoppas från tilldelning? Man kan stillsamt undra vad det är för ett samhälle med A och B-människor som Pär-Axel Sahlberg och Socialdemokraterna drömmer om.
Herr talman! Den kortaste motrepliken är naturligtvis att fråga om Jerry Martinger tycker att det är bra att staten på det här sättet medverkar till en kriminell verksamhet och en miljonförmering, som var aktuell i det här fallet. Det vore egentligen mycket mera intressant att diskutera den principiella frågan. Jerry Martinger berörde i början av sitt inlägg skillnaden mellan privatiseringen av Celsius och Assi Domän. Det är kanske på den mera principiella nivån som det här samtalet borde föras. Det har faktiskt hänt saker tidigare i historien. Att då hämta en ganska oprövad modell från Östeuropa, som har helt andra förutsättningar, är naturligtvis inte det mest lämpliga. Det finns en lång rad möjligheter att i det här sammanhanget kontrollera köparna. Det behövs ingen ny myndighet till det, även om Jerry Martinger så här offentligt annonserade en generaldirektörstjänst. Nej, det handlar snarare om att man i prospektet redan från början måste vara så klar över att de här komplikationerna kommer att uppstå att man på ett tidigt stadium bygger in de regleringar som behövs. Det är detta som är angeläget. Jerry Martinger återkom inte alls till frågan om folkaktier. Det är en argumentering i Moderaternas reservation som är i det närmaste pinsam.
Herr talman! Det som är i det närmaste pinsamt, Pär-Axel Sahlberg, är väl i så fall att socialdemokraterna under alla år de hade makten aldrig själva kunde skapa någon folkaktie. I stället koncentrerades ägandet mer och mer. Staten har inte medverkat till någon kriminell verksamhet. Vi har hört vad finanspolisen och en representant för eko-åklagarna haft att säga. De har i båda fallen sagt att de inte har kunnat finna något brottsligt i samband med Assi Domän-försäljningen. Det fördes intensiva diskussioner om vilken väg man skulle använda när man skulle gå ut med den här emissionen. Per Westerberg har sagt att det lades ner mycket stor möda på att åstadkomma likabehandling av de personer och institutioner som ville köpa. Företrädare för Carnegie har också sagt att man förde ingående diskussioner med Näringsutskottet om huruvida man över huvud taget skulle lämna ut aktier till dem som var okända. Man valde dock att göra det, eftersom det fanns väldigt många risker med att inte göra det. Om man inte lämnade ut aktier skulle det nämligen senare kunna visa sig att en del som borde ha haft aktier inte fick det. Då skulle man alltså ha hållit inne aktierna på mycket, mycket vaga grunder. Det enda skälet man hade var ju att man inte kände till förvärvarna närmare. Det är inte svårt att föreställa sig vilka skriverier det skulle ha kunnat bli i det fallet om sådana personer eller institutioner som borde ha haft aktier inte hade fått några. Det hade naturligtvis också blivit ett herrans liv inom Pär-Axel Sahlbergs eget parti. Då hade man säkert gjort en KU-anmälan om den saken i stället - att aktier inte hade tilldelats dem som borde ha fått aktier. Om det nu är så mycket som borde ha gjorts annorlunda i samband med försäljningen av aktierna i Assi Domän, Pär-Axel Sahlberg, varför påpekade ni då inte detta från socialdemokratisk sida redan i början av förra året? Så snart det blev klart att ett automatiskt tilldelningsförfarande skulle användas borde ni i så fall ha reagerat mot det, om den modellen nu var förenad med så många nackdelar.
Herr talman! Det bredaste ägandet, vilket jag ideologiskt kortfattat berörde inledningsvis, innebär naturligtvis att svenska folket är ägare. Då kan man diskutera om just den här privatiseringen var rimlig eller nödvändig. Från finanspolisen sade man tydligt, Jerry Martinger, att detta inte var deras kompetensområde. Det fanns i det här läget ingen möjlighet att stoppa det som skedde. När vi för den här diskussionen försöker jag få Jerry Martinger att förstå att såsom affären utfördes fanns det mycket små möjligheter att göra korrigerar i efterhand. Därför inriktar sig vår kritik på den litet oreflekterade utformningen av prospektet. När affären sedan väl var sjösatt, så att säga, fick man naturligtvis i någon mån lov att fullfölja loppet. Att tro att finanspolisen under de här omständigheterna skulle kunna göra någonting var helt orimligt. Det stod helt klart för oss andra när finanspolisen hördes hos oss.

Herr talman! KU har granskat Öresundsbroprojektet förut. Denna gång handlar granskningen enbart om den information om de ekonomiska förutsättningarna som riksdagen har begärt att regeringen skall lämna kontinuerligt. Riksdagen har utgått från att projektet i sin helhet skall finansieras med trafikavgifter. Vi har emellertid börjat misstänka att statsgarantin mot planerna kommer att utlösas. Senast hösten 1994 lugnade regeringen riksdagen med att de ekonomiska förutsättningarna var stabila. Regeringen har inte rätt att genomföra projektet om dessa förutsättningar ändras. I så fall bör man självfallet återkomma till riksdagen och föreslå att pengar anslås eller att förhandlingar upptas med Danmark om att bryta kontraktet. KU:s analys visar att kalkylerna är mycket sköra. KU har också fått information som stärker misstanken att Öresundsbron skulle bli mycket dyr för statskassan, tvärtemot alla beräkningar. Intressantast är ett brev från Riksrevisionsverket till Aktion Skåne-Miljö som finns i granskningsbetänkandets del 2 s. 601. RRV hänvisar bl.a. till sina remissvar i Öresundsbrofrågan, där man konstaterar att den företagsekonomiska kalkylen var mycket känslig. En ökning av realräntan från 5 till 5,17 % skulle t.ex. göra projektet olönsamt. En 4-procentig realränta som konsortiet tycks räkna med är definitivt inte marknadsmässig. Skulle trafikmängderna nedjusteras till ursprungliga antaganden innebär det ett företagsekonomiskt underskott för bron. RRV anför också att stora infrastrukturinvesteringar nästan alltid underskattas när det gäller kostnaderna. Normalt ökar kostnaderna avsevärt i jämförelse med planen. RRV menar att dessa underskattningar var "ett allvarligt problem därför att de kan leda till att statsmakterna riskerar att fatta felaktiga övergripande beslut ang investeringar i vägar och järnvägar". Det finns all anledning att misstänka att även bron blir dyrare än beräknat. Tidigare anbud på förbindelsens tunneldel och muddringsarbetena ligger avsevärt över kalkylerna. Erfarenheterna från bron över Stora Bält och tunneln under Engelska kanalen förskräcker. Viktig information som har betydelse för Öresundsbrons ekonomi kan man läsa sig till i massmedia, men detta borde ha redovisats av regeringen. Hur är det t.ex. med bron över Fehmarn Bält? Denna är en förutsättning för att SJ skall vara intresserad. Nu finns det uppgifter om att en sådan bro skulle kosta dubbelt så mycket som Öresundsbron och att det är mycket osannolikt att den kommer till stånd över huvud taget. Vi planerar alltså en bro till en ö utan en direkt fast förbindelse med kontinenten. Regeringens ekonomiska redogörelse över projektet borde ha varit mer ingående och också ha medtagit nya uppgifter som kan ifrågasätta projektets lönsamhet, en lönsamhet som alltså är en förutsättning för att projektet skall kunna drivas vidare utan att riksdagen anslår medel. I morgon lämnas, enligt uppgifter i medier, de sista och tyngsta anbuden på brobygget. Kommunikationsministern har lovat att i höst lämna en redogörelse för hela projektets byggkostnader. Om det då visar sig att kalkylerna inte håller är det enligt min uppfattning regeringens skyldighet att ta upp frågan i riksdagen för omprövning. Vi har nämligen inte anslagit några som helst medel för detta bygge. Det är troligt att det kommer att stå klart att såväl den förrförra och förra som den nuvarande regeringen brustit när det gäller att uppfylla riksdagens krav på kontinuerlig ekonomisk redovisning av projektet.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

Herr talman!

Utifrån detta anser anmälaren att det vore lämpligt med en omförhandling med Danmark. Anmälaren tar också upp att Riksrevisionsverket har gett sin syn på kalkyler på stora projekt i allmänhet i sitt svar till Aktion Skåne Miljö och även att Riksrevisionsverket konstaterar att kalkylen för bron är känslig för förändring i de ingående variablerna avseende ränta och trafikprognoser. I dag och nu är det viktigt att, liksom Birgitta Hambraeus gjorde i sitt inledningsanförande, betona att KU inte granskar de ekonomiska kalkylerna eller risker för fördyringar eller andra problem i anslutning till broprojektet. Det har inte KU mandat för och heller inte kompetens för. KU:s uppgift är att granska om riksdagen har fått den insyn i projektet som var villkoret dels för trafikutskottets behandling och riksdagens beslut 1991, dels för senare beslut som svar på motioner och propositioner. Det krav som riksdagen ställde och ställer gäller resultat av upphandlingen, årliga redovisningar av ekonomin och i vilken omfattning garantiåtagandet tagits i anspråk. Jag vill då svara Birgitta Hambraeus på följande sätt. Upphandlingen avslutas, som hon sade, i morgon, den 1 juni, och kan alltså inte ha rapporterats ännu. Enligt uppgift från Kommunikationsdepartementet kommer riksdagen under hösten att få en ordentlig sammanställning. Redovisningar till riksdagen har getts vid tre olika tillfällen, dels som en skrivelse, dels som propositioner, den senare i årets budgetproposition. Kommunikationsministern har vidare i två frågesvar gett sin uppfattning om broprojektet. Trafikutskottet har dessutom meddelat att man under hösten 1995 i ett betänkande kommer att följa upp projektets ekonomi i sin helhet. Eftersom projektet inte är upphandlat är bygget inte startat och än mindre avslutat, så diskussionerna om garantiåtagandet är endast hypotetiska, och det har därmed inte funnits någon anledning att redovisa dessa för riksdagen. Majoriteten i konstitutionsutskottet anser att riksdagen har fått den insyn som var villkoret för beslutet och att det inte finns någon fog för att rikta kritik mot något statsråd. I reservationen vädrar reservanterna sin kända motvilja mot bron och för fram misstankar som dock icke avser förhållanden av konstitutionell art och därför inte kan behandlas i denna konstitutionella granskning. Reservanterna begär i sin reservation en mer ambitiös och öppen attityd vid redovisningen av projektet för riksdagen. Med den genomgång jag har gjort menar jag att den redovisning riksdagen har fått har varit både öppen och ambitiös. Sedan, Birgitta Hambraeus, kan vi gärna till hösten, när regeringen redovisar sin upphandling, diskutera kalkylernas hållbarhet, tidigare berömda felaktiga glädjekalkyler - alltifrån Suezkanalen till JAS-planen -, den högre räntans effekter på hela projektet och antaganden om trafikmängden på bron. Men här, i dag är det fråga om en konstitutionell granskning, och därmed menar jag att majoritetens ställningstagande är korrekt.
Herr talman! Det kan nog bli en spännande höst. Jag håller med Margitta Edgren om att vi nu endast granskar om regeringen har lämnat sådan ekonomisk information till riksdagen som kan anses vara relevant och som gör att riksdagen har möjlighet att ta ställning till om projektet får fortskrida. Själva beslutet om att bygga bron hade nämligen som förutsättning att det inte skulle kosta staten någonting. Man räknade med att garantierna inte skulle behöva utlösas. Sedan visade det sig på den ena punkten efter den andra att de här kalkylerna verkligen var glädjekalkyler. Det gäller vissa mindre upphandlingar, som har visat sig bli mycket dyrare än vad man hade räknat med, det gäller muddringsarbeten, trafikprognoser, osv. Detta borde enligt min uppfattning ha framgått i regeringens redovisningar. Man borde där ha tagit upp allt det som vi får läsa oss till i massmedier och gjort en bedömning av om det var relevant eller inte, så att vi hade kunnat bilda oss en uppfattning om de antagliga utgifterna för en bro. Regeringarna har verkligen brustit här. Man har i svepande omdömen bara sagt att förutsättningarna är stabila - vad nu det betyder. Man har inte gått in och bemött alla de nya erfarenheter som har kommit fram under resans gång. Det vanliga är ju att allt blir mycket dyrare, men riksdagen har här icke fått en möjlighet att i tid ta ställning så att vi skulle kunna ompröva beslutet. Risken är överhängande att riksdagen ställs inför fullbordat faktum och måste punga ut med miljardtals kronor därför att det blir för sent att backa. Jag tycker att detta är mycket anmärkningsvärt, och jag kan inte förstå varför regeringarna, dessa tre regeringar, har valt en sådan linje. Man borde ha haft en öppenhet, man borde ha diskuterat problemen med ekonomin och hela tiden ha förankrat sina ställningstaganden i riksdagen. Det kan ju rent av hända att riksdagen skulle ha anslagit de medel som hade behövts. Men om man tror att en sådan här ytlig redovisning är det enda som riksdagen begär, då är vi illa ute när det gäller att hålla i statens ekonomi.
Herr talman! Jag tycker inte att det är korrekt, som Birgitta Hambraeus säger, att riksdagen har fått en ytlig redovisning. Det är inte så. Riksdagen har fått de redovisningar som den har begärt och har dessutom vid två tillfällen, i höstas och nu under våren, fått ordentliga och inom regeringen samordnade svar. När det sedan gäller hela projektets ekonomi kan man inte ta ställning till de enskilda delarna förrän hela upphandlingen är klar, och de sista inlämnade anbuden bryts inte förrän i morgon. När det gäller tunneln, som var budgeterad till 3,2 miljoner, har man fått in ett lägsta anbud om 3,8 miljoner. Muddringen var budgeterad till 1,3 miljarder, och lägsta anbud uppgick till 1,4 miljarder. Anbuden för högbrodelen är dock inte brutna. Det är därför inte korrekt när Birgitta Hambraeus säger att vi vet att den blir dyr. Det vet vi ännu inte totalt sett. Jag menar därför att riksdagen fram till nu har fått en korrekt information från regeringen om de komponenter som regeringen själv har haft någon kännedom om. Resten är gissningar, misstankar osv. Den dag när vi skall göra en ny samlad bedömning blir det mycket relevant att ta upp alla de delar som Birgitta Hambraeus och reservanterna har tagit upp, men just i dag är frågan om regeringen har uppfyllt villkoren i riksdagsbeslutet. Vi i majoriteten säger att så är fallet.

Herr talman! Jag vill först instämma i det som Birgitta Hambraeus sade i sin senaste replik. Utskottet har i sin text skrivit: "Det kan inte anses ingå i granskningsuppgiften att utskottet skall göra en kontroll av tillförlitligheten i beräkningarna av projektets ekonomi och därtill knutna problem av varierande slag samt bedömningar med anledning av dessa förhållanden." Enligt min mening är en oberoende ekonomisk granskning nödvändig för att man skall kunna ta ställning till om riksdagen har fått den information som krävs eller inte. Riksdagen har vid upprepade tillfällen fått försäkringar om att den fortlöpande skall hållas väl underrättad om projektets ekonomiska förutsättningar. Den information som riksdagen och andra myndigheter har fått ta del av är dock så pass bristfällig att en granskning vore lämplig. Bl.a. har, som Birgitta Hambraeus hänvisar till i sin anmälan till konstitutionsutskottet, det svenska riksrevisionsverket framfört kritik mot projektets kalkyler. Enligt Riksrevisionsverkets beräkningar är projektet ur företagsekonomisk synpunkt mycket känsligt. Denna uppfattning har framförts även av andra instanser, inte minst via medier, senast i den extra bilaga som Dagens Industri publicerade i våras. Faktum är att Öresundsbrons ekonomiska beräkningar utsatts för allmänt löje från såväl näringsliv som ideella organisationer. Med tanke på den kritik som riktats mot känsligheten är det dessutom märkligt att Öresundsbrokonsortiet självt inte redovisat någon känslighetsanalys för projektet. Ännu märkligare är det att varken riksdag eller regering begärt någon sådan. Vad jag med detta vill säga är att det inte går att påstå att ett projekt är stabilt när det kommer så pass kraftiga signaler från andra myndigheter inom den statliga förvaltningen om att så inte är fallet. Det är mycket svårt för riksdagen att ta ställning till om den har fått en lämplig information eller inte när betydande delar av den information som krävs för en känslighetsanalys saknas. I Danmark har däremot en oberoende granskning av projektet skett, och i den rapport som presenterades av den danska rikstelevisionen riktades hård kritik mot Danmarks regering och trafikministerium mot hanteringen av den information som lämnats om brons ekonomi. Jag undrar om det finns någon rädsla för att samma sak skulle hända i Sverige, särskilt med tanke på att Danmarks industriminister offentligt deklarerat att det är mycket möjligt att de danska skattebetalarna på sikt kommer att få stå för brons kostnader - ett scenario som absolut inte är otänkbart även för de svenska skattebetalarna. Riksrevisionsverket i Sverige har, som även framgår av det brev som Riksrevisionsverket sänt till Aktion Skåne-Miljö, inte mandat att granska Öresundsbron. Därför hade det varit synnerligen lämpligt att konstitutionsutskottet hade tillstyrkt en sådan granskning med utgångspunkt i den förra och den nuvarande regeringens agerande i frågan. Vad gäller anbudsprocessen har man enligt Öresundsbrokonsortiet först och främst mycket gynnsamma upplåningsvillkor på den internationella valutamarknaden. Några avtal har vi dock inte sett. Det är helt riktigt att anbudsprocessen avslutas i morgon, den 1 juni, och att avtal kommer att träffas i sommar. Men vad innebär det förhållandet att samtliga anbud ligger ovanför det som man från början hade tänkt sig? Och hur skall man kunna hantera situationen i höst, när avtal redan kan vara slutna? Först då får vi ta del av informationen. Trots att anbuden varit högre än vad man hade föreställt sig och att det råder osäkerhet om vilken realränta som man kan få har ingen ny information givits till riksdagen förutom i samband med de frågor som kommunikationsminister Ines Uusmann svarade på i höstas. Ministern har sagt att projektet är stabilt. Vad detta innebär rent konkret och sakligt har vi inga belägg för, och jag anser det därför oerhört viktigt att riksdagen får information härom. Enligt den granskning som Riksrevisionsverket gjort av vissa infrastrukturprojekt och presenterade i en rapport i augusti förra året har Vägverket haft kostnadsökningar för vissa projekt om i genomsnitt 86 %, vilket måste ses som en anmärkningsvärd uppgift. Motsvarande höjning för Banverket är 17 %. Inte minst med anledning av detta och de turer som har förekommit inom Vägverket finns det verkligen skäl att undersöka om alla fakta ligger på bordet. Så länge riksdagen undanhålls möjligheten att ta del av en oberoende granskning är det också mycket svårt att bedöma regeringens hantering av ärendet och på vilket sätt man har presenterat information för riksdagen. Jag hoppas att de svenska skattebetalarna inte kommer att få betala bron, inte ens under 2000 talet, något som skulle vara helt i strid med det ursprungliga avtalet. Om så sker kommer ansvarsfrågan då att bli mycket svår att lösa. Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 12.

Herr talman! I regeringsformen 6 kap. 9 § finns en bestämmelse om att ett statsråd inte får utöva allmän eller enskild tjänst och inte heller inneha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för honom. Statsministern åläggs inte direkt ett ansvar för att statsråden lever upp till detta, men eftersom det är han som tillsätter och entledigar statsråd, får han ändå anses ha ett ansvar i sammanhanget. På denna paragraf, herr talman, hängde den socialdemokratiska oppositionen, enkannerligen i konstitutionsutskottet, redan på ett tidigt stadium upp sin kritik mot den borgerliga regeringen sedan den hade tillträtt. Man ville särskilt misstänkliggöra personer som hade en förmögenhet, och det tillkom också en granskning från utskottets sida av vilka jävsbestämmelser som fanns samt en genomgång av hur i och för sig innehav av förmögenhet av olika slag skulle kunna påverka ställningen. Regeringen tillsatte också en särskild etikkommitté för att se till att det inte förekom något olämpligt i dessa sammanhang. När 1993 års granskningsbetänkande var föremål för diskussion här i riksdagen hade man också att ta ställning till en socialdemokratisk reservation, där särskilt statsrådet Westerberg som näringsminister och statsrådet Dinkelspiel som utrikeshandelsminister utpekades som icke lämpade för de här befattningarna, främst på grund av deras förmögenhetsinnehav. Detta förblev en reservation. Socialdemokraterna var i minoritet. Nu har man med stöd av kommunister och miljöpartister kommit in i ett majoritetsförhållande och passar på att ta upp den här frågan igen. Det har hela tiden skett ett misstänkliggörande av Ulf Dinkelspiel som ter sig minst sagt osmakligt och ohederligt. Det förslag som majoriteten har lagt fram torde representera något av ett lågvattenmärke. Det förekommer tarvliga insinuationer mot dåvarande statsrådet Dinkelspiel. Man konstaterar med anledning av att den fondkommissonsfirma där Ulf Dinkelspiel är delägare uppbar ett lån under den stora kristiden. Omständigheterna kring detta har noggrant gåtts igenom av inte bara revisorerna i Riksbanken utan också av en särskild revisionfirma. Man konstaterar att utskottet således inte har anledning till någon misstanke om att dåvarande statsrådet Dinkelspiels intressen i Öhman påverkat företagets möjligheter att låna i Riksbanken. Än mindre har utskottet anledning att misstänka att Ulf Dinkespiel agerat otillbörligt i låneärendet. På alla punkter frias Ulf Dinkelspiel från varje misstanke. Men man smyger ändå in följande: Vad som förevarit i låneärendet har varit ägnat att leda till spekulationer om bakgrunden och till att rubba medborgarnas förtroende för Ulf Dinkelspiel som statsråd. Vad vet man om det? Platt intet. Så kommer man äntligen fram till den slutsats man längtat efter att komma fram till i en majoritetssituation: Carl Bildt borde vid sin regeringsbildning ha förutsett att situationer kunde uppstå där bl.a. Ulf Dinkelspiels delägarskap i ett fondkommissionärsföretag som också förvaltar hans aktieinnehav skulle kunna leda till misstro från allmänhetens sida. "Skulle kunna leda till..."! Sämre än på det sätt som majoriteten gör i detta betänkande kan väl detta inte uttryckas. Det är insinuationer och en tarvlighet som inte är acceptabel. Reservanterna säger också i betänkandet att detta är allvarligt från många utgångspunkter. Jag vill citera från s. 271: "Det skulle få orimliga konsekvenser om vissa personer eller grupper skulle betraktas som i förväg diskvalificerade för statsrådsposter. Det skulle i realiteten vara ett hot mot demokratin och kunna utgöra inkörsporten till ett politiskt system som knappast någon önskar." Vart är vi på väg? Vänstermajoriteten i utskottet borde besinna sig. Det här ökar inte på något sätt konstitutionsutskottets trovärdighet. Jag yrkar avslag på majoritetsförslaget och bifall till den borgerliga reservationen.

Herr talman! Som framgått har strängt taget samma fråga behandlats av konstitutionsutskottet ett tidigare år. Socialdemokraterna och några till tycker tydligen att det inte dög, utan vill pröva frågan igen med hjälp av de nya majoritetsförhållandena, utan att några misstankar mot den person som det i huvudsak handlar om - Ulf Dinkelspiel - har kunnat preciseras. Vad det är fråga om är spekulationer och formuleringar av typen "skulle kunna", "under vissa omständigheter", "eventuellt" osv. Jag tycker i allmänhet att det är ett sätt att uttrycka sig, och i synnerhet i samband med granskning i konstitutionsutskottet, som är väldigt olämpligt och olyckligt och som kan föra in på resonemang i andra sammanhang som jag inte tror att någon skulle vilja att vi kom till. Man kan ta många olika parallellexempel. Jag tar ett som rann mig i minnet: Ingvar Carlsson har en bostadsrätt i Tyresö. Den ligger om jag är rätt informerad i en förening som skulle rekonstrueras ekonomiskt. Detta har kanske skett på förmånliga villkor. Det är i så fall någonting som man gärna kan gratulera denna förenings medlemmar till. Antag nu - det tycks ha skett - att någon i föreningen i något sammanhang har sagt att det skulle kunna ha haft betydelse i sammanhanget att just Ingvar Carlsson bor där. Skulle det ha lett till att socialdemokraterna och några till i utskottet skulle ansett att Ingvar Carlsson vore diskvalificerad för att vara statsråd eller för att vara statsminister därför att han skulle kunna utsättas för misstankar av något slag? Pressen skulle ha kunnat få tag i något förfluget yttrande och byggt vidare på det. Det kan inte någon mena. Men det är precis den argumenteringen man för i detta fall. Det faktum att det skulle kunna bli intresse av något slag kring en viss persons förmögenhet borde, tycker man, ha varit en orsak för Carl Bildt i detta fall att överväga om Ulf Dinkelspiel borde ha ingått i regeringen. Det är ett sätt att argumentera som är alldeles orimligt. Det leder till att man får göra långa listor. Jag vet inte hur många tusen personer - kanske tiotusentals - som ur en eller annan synpunkt skulle vara olämpliga att komma ifråga som statsråd därför att de bor på ett visst sätt, har si eller så mycket pengar eller har en eller annan anknytning till någonting som någon eventuellt skulle kunna tycka vara suspekt på något vis. Det enda relevanta kriteriet måste ju vara hur vederbörande själv agerar - om vederbörande är eller kan antas vara kompetent för en uppgift, och om vederbörande har förvaltat t.ex. en förmögenhet på ett ansvarsfullt och seriöst sätt. Ingenting sådant har ens antytts i detta fall. Nu har det sagt att det egentligen inte handlar om Dinkelspiel utan att det handlar om Carl Bildt. Det är klart att man kan säga så. Men på sätt och vis handlar det ändå om båda. Här är det fråga om en person som den tidigare socialdemokratiska regeringen - tre regeringar tillbaks, så att säga - använder som EU förhandlare. Han skulle ändå på något sätt vara diskvalificerad. Men det kan inte handla om honom själv i största allmänhet utan om förmögenhetsförhållanden och liknande. Om jag minns rätt var det Kurt Ove Johansson som i inledningsrundan sade att det faktum att Dinkelspiels delägarskap skulle kunna leda till misstro ändå borde ha lett till försiktighetsåtgärder. Jag tycker att Ingvar Johnsson, som skall komma upp härnäst i talarstolen, skall reda ut detta. Vad är "försiktighetsåtgärder"? Vad betyder detta ord? Skulle Ulf Dinkelspiel ha utsetts till statsråd eller inte? Vad är det egentligen ni vill säga?

Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag tycker att det har varit fantastiskt att hela dagen lyssna till inlägg från Birger Hagård. Så fort den allra minsta kritik riktas mot något moderat statsråd handlar det om tarvligheter och insinuationer, och då är det partitaktik som ligger bakom. Då talar han om en konspiration av socialister, kommunister och miljöpartister i stället för att vilja diskutera frågans allvar. Jag tycker nämligen också att det kan vara intressant att ta just 6 kap. 9 § i regeringsformen som utgångspunkt, där just bestämmelsen om att ett statsråd inte får utöva allmän eller enskild tjänst och inte heller inneha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för honom finns. Med den utgångspunkten har vi vid flera tillfällen i KU granskat just statsråds innehav av värdepapper m.m. i frågor som har att göra med jäv för statsråden. Dessa granskningar har utgått från att det är nödvändigt för det politiska arbetets anseende att allmänheten har förtroende för att statsråden står självständiga gentemot ovidkommande intressen. Dessa tidigare granskningar har inte bara gällt frågan om förtroendet faktiskt har rubbats utan också om allmänheten med hänsyn till omständigheterna kan ha haft anledning att ifrågasätta förtroendet. Främst har det gällt frågan om aktieägande statsråd kan utöva sin tjänst utan att ta ovidkommande hänsyn till sin förmögenhet. Som Birger Hagård nämnde hade vi socialdemokrater i vår reservation till 1993 års granskning ett uttalande om att vi inte skulle ha något generellt förbud för statsråd att inneha aktier eller annan egendom. Men vi påtalade att vissa statsrådsposter var mer känsliga ur förtroendesynpunkt än andra. Därför borde undantag göras för näringsministern och de statsråd som har ansvar för utrikeshandeln och vapenexport. Det är också ett svar på Håkan Holmbergs fråga. Vi menade också att statsråd borde överlämna sina aktier till en oberoende extern förvaltning med vilken aktieägaren inte hade intressebindningar såsom till en släkting eller ett bolag i vilket statsrådet var delägare. Vi vet ju också från förra årets utfrågningar att det stora aktieinnehavet innebar att statsråd i mycket stor omfattning fick förklara sig jäviga vid regeringsbeslut som beretts i det egna departementet. Som framgår av det nu aktuella fallet är det en ny aspekt på statsrådens förmögenhet som tas upp, nämligen det förhållandet om en ägare eller delägare i ett fondkomissionärsföretag som också är statsråd kan påverka företagets möjligheter till förmånlig behandling i olika sammanhang såväl hos myndighet som hos andra. Dagens Industri, som väl inte ens av Birger Hagård kan beskyllas för att vara socialistisk, avslöjades att Riksbanken under räntekrisen två år tidigare hade beviljat Öhmans fondkommission lån till betydligt lägre ränta än vad som andra fondkommissionärer fick betala för motsvarande lån. Senare konstaterades att lånet byggt på ett missförstånd och räntevillkoren ändrades. Vi har också i detta sammanhang sagt, som Birger Hagård påpekat, att det inte finns någon anledning till misstanke att dåvarande statsrådet Ulf Dinkelspiels intressen i Öhmans påverkat företagets möjligheter att låna i Riksbanken. Utskottet har heller inte någon som helst anledning till misstanke att han agerat otillbörligt i låneärendet. Men nog borde också Birger Hagård och Håkan Holmberg förstå att uppmärksamheten kring Riksbankens lån bekräftar de farhågor som framfördes i reservationen till KU:s betänkande 1992/93:30. Vad som förevarit i låneärendet har varit ägnat att leda till spekulationer om bakgrunden och att rubba medborgarnas förtroende för regeringen. Vi framförde också vid ett tidigare tillfälle, vilket jag nu återupprepar, att Carl Bildt borde vid sin regeringsbildning ha förutsett att Ulf Dinkelspiels delägarskap i en fondkomissionärsföretag som också förvaltade hans aktieinnehav skulle kunna leda till misstro från allmänhetens sida. Carl Bildt måste därför anses ha tagit för lättvindigt på sin uppgift som regeringsbildare även utifrån den i år aktuella aspekten. Carl Bildt kan därför inte anses att ha levt upp till sitt ansvar för att statsråden uppfyllde kraven i 6 kap. 9 § 2

Fru talman! Vad gäller Ingvar Johnssons mera generella invändning som han inledde sitt anförande med kan jag bara konstatera att det tyvärr inte har varit några särskilt lysande majoritetsförslag som lagts fram. Många av dem ligger rätt lågt på skalan. Kanske just detta ärende markerar något av ett lågvattenmärke. Det har sagts att vissa statsrådsposter skulle vara känsligare än andra. Då har man nämnt näringsministern och också utrikeshandelsministern. En stillsam undran i sammanhanget: Är det därför som man har gjort den nuvarande regeringens mest förmögna ledamot Sten Heckscher till näringsminister? Det gäller att leva litet grand som man lär. Jag kan inte komma till annat än att detta är ett typexempel på det jag nämnde i inledningsdebatten. Vad man inte hade någon chans att få igenom under tidigare mandatperioder återkommer man nu med. Så enkelt var det med den saken.
Fru talman! Det var intressant att Birger Hagård tog upp detta med Sten Heckscher. Han äger i dag hundratalet aktier till ett värde av några få tusenlappar därför att han har gjort så som de tidigare ministrarna borde gjort, nämligen gjort sig av med alla de aktier som kan skapa de misstankar som vi talade om. Jag tycker fortfarande att det är märkligt att Birger Hagård försöker att göra detta till en fråga om att vi vill misstänkliggöra Dinkelspiel. Vad är det för prat? Vem har sagt något sådant? Birger Hagård debatterar inte med mig utan mot sin egen vantolkning av vad vi säger. Ulf Dinkelspiels insatser i olika sammanhang tidigare har naturligtvis ingenting med den här frågan att göra. Birger Hagård talar om den illvilja som finns. Jag vill då säga till Birger Hagård att det inte bara är socialdemokrater, kommunister och miljöpartister som tycker att detta tveksamt. Jag läste att den moderate riksdagsmannen och tillika KU-suppleanten Fredrik Reinfeldt i sin bok Nostalgitrippen tycker att det var ett misstag av Bildt att göra dessa utnämningar.

Fru talman! Jag tror inte han är vare sig grön eller röd socialist. Det är honom obetaget att hysa vilka uppfattningar han vill i olika sammanhang. Men jag är inte heller alldeles säker på att Ingvar Johnsson tolkar honom på helt rätt sätt. Jag tror att Ingvar Johnsson nu som i andra sammanhang gärna vill tolka saker och ting på sitt eget lilla vis när det passar bra in i sammanhangen. Jag hoppas också att Sten Heckscher inte gjort några stora förluster när han nu har sålt ut sina aktier. Vi skall i varje fall hoppas att han inte skall vara statsråd så länge till. Vi har ju ett nyval om några år, och då kan vi hoppas att han skall ersättas. Han får väl då på något sätt kompensera sig för de förluster som han till äventyrs kan ha gjort.
Fru talman! Jag ifrågasätter inte om olyckan skulle vara framme och vi får ett nytt regeringsskifte att vi återigen skulle vara i den situationen att vi får ministrar som är i sådana känsliga lägen. Därför är det naturligtvis viktigt att Justitiedepartementet nu håller på med en utredning om hur man skall kunna ordna denna fråga med hjälp av blind trust eller något liknande så att man i varje fall slipper ifrån en del av de jävssituationer som tidigare uppstod. Det är märkligt att Birger Hagård inte kan se att människor ändå måste känna misstankar, eller att det finns risk att de gör det. Öhmans fick låna 750 miljoner kronor till en ränta på 34 % när andra fick betala 500 %, och i detta företag är en minister delägare. Kan inte även Birger Hagård inse att det måste finnas problem i det, och att det är en källa till misstankar hos allmänheten som inte är bra? Slutligen vill jag tillägga att när det gäller begränsningar av hur man kan ha beroendeställning genom omfattande ägande i företag eller liknande, finns det begränsningar i många andra länder. USA har exempelvis ganska hårda regler. Det kan vara intressant att veta när Birger Hagård försöker göra de synpunkter jag har till någon sorts illvilliga socialistkommunist-gröna synpunkter.
Fru talman! Jag tycker inte att detta duger, Ingvar Johnsson. Här talas det runt i cirklar på något sätt utan att det riktigt sägs ut vad syftet med majoritetstexten verkligen är. Jag frågade: Vad betyder "försiktighetsåtgärder"? Skulle Ulf Dinkelspiel ha utsetts till statsråd eller inte? Var det olämpligt eller var det inte olämpligt? Något riktigt svar kommer inte. Gång på gång sägs samma sak: Bildt borde ha förutsett. Bildt tog för lättvindigt på det, osv. Det sägs också, vilket naturligtvis är riktigt, att det är angeläget att ett statsråd kan utöva sin tjänst utan ovidkommande hänsyn. Det är självklart. Men frågan är ju här om Ulf Dinkelspiel kunde det eller inte. Och svaret är att han kunde det. Ingen har ju riktat någon form av kritik mot honom. Vad är det då som är fel?

Jag tycker faktiskt att detta inte duger. Det som Carl Bildt, Ingvar Carlsson och alla andra tänkbara regeringsbildare har att ta hänsyn till är en persons lämplighet. I det ingår naturligtvis huruvida personen har handhaft en förmögenhet eller något annat på ett ansvarsfullt och seriöst sätt. Om det är på det sättet, och så verkar det vara, så är det så. Då finns inget mer att säga. Men det duger tydligen inte. Det är något som inte sägs, och som vi hela tiden får lov att efterlysa.
Fru talman! Om Håkan Holmberg läser utskottets betänkande från för två år sedan framgår det mycket väl vad vi utvecklar där och vad vi hänvisar till i det här betänkandet. Vi säger att det är känsligt om just näringsministern och ministern som sysslar med utrikeshandel och vapenexport är i beroendeställningar, t.ex. genom omfattande ägande av aktier. Håkan Holmberg ställer frågan litet demagogiskt när han frågar om Dinkelspiel var lämplig att utses till statsråd eller inte. Vi har sagt att på dessa poster är det inte lämpligt att man behåller sitt stora ägande av aktier. Det framgår tydligt i de tidigare betänkandena.
Fru talman! Jag tycker inte alls att det är demagogiskt att efterlysa vad alla de ord, olika vändningar och omskrivningar som vi får höra egentligen betyder. Det är en fullt relevant fråga. Jag tycker att både kammaren och väljarna har rätt att få veta vad det egentligen är man är ute efter. Vad betyder "försiktighetsåtgärder", och vad betyder "borde ha förutsett" osv.? Något riktigt svar kommer ju inte.
Fru talman! Jag utgick kanske ifrån att Håkan Holmberg, även om han inte tillhörde utskottet för två år sedan, hade läst vad vi sade den gången innan han gick in i debatten med det här kritiska tonfallet.

Fru talman! Frågan om statsrådens förmögenheter hör till dem som jag tycker tillhör de svårare i det här betänkandet. Den slutsats vi i majoriteten har kommit fram till är inte alldeles självklar. Det finns inga helt givna regler i Sverige på det här området om hur man skall tolka de skrivningar som finns i regeringsformen. I många andra länder finns det däremot mycket klara regler kring hur detta skall fungera.

Jag tror att det kan vara en vettig utgångspunkt för en regeringsbildare att se på dessa frågor särskilt noga till dess vi får fram mer tydliga regler på det här området. Jag tycker att det är viktigt att vi får det inom de närmaste åren. Vi har haft den här debatten under många år, och fortfarande har vi inte någon riktigt klar uppfattning i Sveriges riksdag om hur man skall göra i de här situationerna. Jag måste säga att jag i det här fallet i större utsträckning respekterar Birger Hagårds, moderaternas och den borgerliga gruppens inställning att detta kanske inte var en riktig bedömning av majoriteten. Men vi har gjort den här bedömningen. Jag tycker att det var riktigt. Jag tycker att detta är en viktig fråga som har att göra med förtroendet bland allmänheten för politiker och högt uppsatta ministrars ställning och möjligheter att utöva inflytande över sin egen ekonomiska situation. I framtiden måste man i större utsträckning se till att de ministrar man utnämner också gör de förändringar som krävs när det gäller den förmögenhet och det värdepappersinnehav de har så att dessa jävssituationer inte riskerar att uppstå. Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Det är egentligen inte en replik på Peter Erikssons inlägg. Jag respekterar och uppskattar hans sätt att föra en diskussion om detta på ett nyanserat sätt. Jag vill bara passa på tillfället att konstatera att det naturligtvis är fullt rimligt att statsråd i vissa lägen säljer t.ex. aktier som de har inför en utnämning till statsråd. Jag påminner mig en folkpartistisk försvarsminister som gjorde just detta för ganska länge sedan. Det väckte en del uppseende, men det var antagligen det naturliga att göra i det läget. Nu har vi inga regler, och det är mycket svårt att formulera regler för detta. Det är möjligt att vi kommer att kunna hitta på några regler så småningom. Det är möjligt att vi misslyckas. Det vet jag inte. Men i den här situationen kan jag för min del inte dra någon annan slutsats än att det är upp till presumtiva statsråd och presumtiva regeringsbildare att göra denna lämplighetsbedömning själva. Om ett statsråd trampar över och använder intressen i någonting, vad det nu är, på ett olämpligt sätt skall det givetvis tas upp och brännmärkas, måhända ganska kraftigt. Men har det inte skett - och det har det ju inte i det här fallet - finns det faktiskt inget mer att säga. Det är därför som jag reagerar som jag gör mot majoritetens skrivning.
Fru talman! Jag tycker ändå inte att man kan göra det riktigt så enkelt för sig som Håkan Holmberg gör. Vi har ju ändå 6 kap. 9 § i regeringsformen som vi måste göra en tolkning av. Ni kan göra er tolkning. Vi har gjort vår tolkning, och där står vi tills vi får fasta regler. Vi kommer inte längre i den här diskussionen.

Fru talman! Vi har nu kommit till de granskningsärenden som handlar om kulturminister Margot Wallströms utbyte av styrelseledamöter i Stiftelsen framtidens kultur och utbildningsminister Carl Thams agerande mot vissa forskningsstiftelser. Det skedde från december 1993 till juni 1994, alltså under den förra regeringens tid. Genom bildandet av forsknings och kulturstiftelserna kan man säga att det bortre parentestecknet sattes för det säregna experimentet med löntagarfonder, försöket att socialisera näringslivet med hjälp av dess egna vinstmedel. Dessa stiftelser har uppenbarligen mot denna bakgrund och genom sin oberoende ställning varit en nagel i ögat på den regering som tillträdde efter valet 1994. I stiftelseförordnandet för Stiftelsen framtidens kultur står det att stiftelsen under minst tio år skall ge ekonomiskt stöd till långsiktiga och nyskapande kulturprojekt och stimulera det regionala kulturlivet i vid mening. I december 1994 ersatte kulturminister Wallström ordföranden och vice ordföranden i denna stiftelse, Ingegerd Troedsson och Gertrud Sandkvist. I ett brev till stiftelsen den 19 december deklarerade kulturministern att hon ansåg att stiftelsens bidragsgivning borde balanseras i förhållande till fördelningen av statliga resurser på kulturområdet. Statsrådet klargjorde också hur fördelningen av medel borde vara: En tredjedel borde gå till projekt som föreslogs av Statens kulturråd och en tredjedel till projekt föreslagna av Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet. Också när det gällde den resterande tredjedelen visade det sig att kulturministern hade utförliga synpunkter. Dessa pengar borde användas till kulturell stimulans i storstadsmiljöer med flyktinggrupper osv. Styrelsen skall förstås följa sitt förordnande. För att få större följsamhet för departementets åsikter, som visade sig avvika från dem som stadgas i förordnandet, bytte alltså kulturministern ut ordföranden och vice ordföranden. Ytterligare två styrelseledamöter valde då också att avgå. När kulturministern bytte ut styrelsen och gav instruktioner som avvek från förordnandet gick hon över gränsen för vad som är tillbörligt. Sedan kan man tillägga att det förstås är lämpligt att ett statsråd som vill entlediga en ordförande, i detta fall en nytillsatt sådan som tillika varit talman, iakttar rimlig hänsyn och t.ex. infinner sig till avtalade möten och ger klara besked i god tid. Ett agerande som detta öppnar slutligen också dörren för ett s.k. spoilsystem av amerikansk typ, där en ny regering byter ut en mängd tjänstemän och andra personer som tillsatts av den föregående regeringen. Jag skall inte här och nu ta ställning till om en sådan utveckling är önskvärd eller inte, men jag undrar om kulturministern var riktigt medveten om vilka följder hennes handlande kunde få. Utbildningsminister Carl Tham irriterade sig mycket över att forskningsstiftelserna var privaträttsliga. Styrelserna skulle, enligt de olika förordnandena, dessutom förnyas genom det som heter kooptation, dvs. genom att styrelserna själva utser efterträdare. Nu är detta inte på något sätt märkligt. I den nya stiftelselagen står det i 2 kap. 9 § att huvudregeln för förnyelse av stiftelses styrelse är att den själv utser och entledigar ledamöter. Det förtjänar att påpekas att denna princip gillades av lagutskottet och riksdagen, som i denna del var enhällig. Denna bestämmelse skulle förstås i det här fallet garantera styrelsernas självständighet i förhållande till den politiska makten, en garanti som ju också visade sig vara bra att ha. Carl Tham förklarade vid utskottets utfrågning att han ansåg att den enhälliga riksdagen hade fattat ett felaktigt beslut i detta avseende. Vad som sedan skedde var att utbildningsministern skrev likalydande brev till de oberoende forskningsstiftelserna. Han framförde där önskemål om att styrelserna skulle tillämpa offentlighet - ett önskemål som redan var eller snart blev uppfyllt. Han framförde också åsikten att sättet att utse ledamöter, enligt regeringens åsikt, var odemokratiskt. Om förtroendet hos regeringen och forskarsamhället skulle kunna upprätthållas, borde stiftelserna därför ansöka om permutation i dessa delar, hette det. Utbildningsministern ansåg också att stiftelserna skulle anslå medel som kompenserade regeringens besparingar. Det klandervärda här är det inlindande hot som finns i brevet. Jag syftar alltså på formuleringen om förlorat förtroende. Det är också klandervärt av en minister att uppmana en styrelse att bryta mot en portalparagraf i de egna stadgarna. Utbildningsministerns och regeringens agerande har naturligtvis sin bakgrund i en ideologisk, i utbildningsministerns fall socialistisk, syn på hur stort inflytande statsmakten skall ha över forskningen. Statsrådet Tham anser alltså att det är odemokratiskt att han inte kan styra och ställa, bestämma om fördelningen av medel i fristående stiftelser och av och tillsätta styrelser. Mot denna inställning står en pluralistisk syn på forskningen, synen att det är bra för forskningen med stiftelser som är oberoende av den politiska makten. Erfarenhetsmässigt kan man lätt konstatera att denna pluralistiska syn har lett till goda resultat, vilket åtskilliga exempel från Sverige och utlandet visar. Nåväl, även om man nu alltså kan ha olika ideologiska synsätt, berättigar detta inte en minister att med påtryckningar - jag tycker att termen inlindat hot är berättigad - försöka få forskningsstiftelserna att frångå sina förordnanden om självständighet och oberoende. Utbildningsminister Tham är därför värd klander i detta avseende.

Fru talman! Jag instämmer i vad föregående talare har sagt. Till detta vill jag tillägga att jag tidigare här i debatten har sagt att socialdemokraterna har fått stiftelserna på hjärnan och att de genom sitt agerande fått detta unika tillskott till forskningen att framstå som någon sorts onödigt slöseri. Det tycker jag är mycket olyckligt. Faktum är ju att Sverige långsiktigt och uthålligt behöver förstärka både det kulturella kunnandet och den grundläggande forskningen. Vi i riksdagen var ju före stiftelsedebatten helt överens om detta. Men det har inte funnits pengar för att över statsbudgeten göra extraordinära insatser. Stiftelserna är ett sätt att garantera uthållighet och att släppa fram den forskning som kanske för dagen inte är tydligt användbar men som på sikt ger den bas som landet behöver. De bidrar också till en extra finansiering av forskarutbildningen genom doktorandtjänster som landet också behöver. Syftet var att bilda stabila finansieringsformer som samtidigt var självständiga och kompetenta nog att se bortom dagens aktuella problem och att ge en strategisk bas för svensk forskning i framtiden. Detta angavs mycket noga i propositionerna, både 1993 och 1994: Detta fondmedel skall användas för unika insatser som ej kommer till stånd utan dem. Detta fanns med i underlaget inför riksdagens diskussion och beslut. Att den nya regeringen som en omedelbar åtgärd försöker påverka stiftelserna att bryta mot regelverket anser vi reservanter vara ett märkligt förfarande. Man kan ha olika uppfattning, vilket vi också har, om formen stiftelse och om hur löntagarfondspengarna skall användas. Att man inte gillar riksdagsbeslutet är liksom en sak, men att kalla riksdagsbeslutet, som föregick stiftandet, för odemokratiskt gagnar inte riksdagens trovärdighet.

Fru talman! Nils Fredrik Aurelius gör det enkelt för sig genom att inte börja med ärende 22 utan direkt gå in på de övriga två. Det är beklagligt att Margitta Edgren inte förstår det demokratiska problem som den här frågan rymmer. Det är nämligen en främmande fågel som har flugit in i den svenska offentliga demokratin. En regering har beslutat att den har rätt att fatta beslut, som sträcker sig över en följd av mandatperioder, utan möjligheter för kommande majoriteter att justera eller förändra. När grundlag skall ändras krävs två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval. När statens förvaltning behandlas kan alltså en regering föreslå ett system som i ett klubbslag flyttar offentliga medel till den privata sfären, vilka där handläggs av regeringsmedlemmarnas partikamrater för alltid. Det är en främmande fågel att svenska folkets tillgångar på ett så flagrant sätt flyttats utom räckhåll för folket och för den offentliga verksamheten. Per Unckel kallade detta för överförande av statliga medel utanför demokratins kontroll. Sammantaget överfördes nära 20 miljarder till ett antal sådana privaträttsliga stiftelser. Den 2 och 3 juni förra året debatterades och beslutades om en del av de fall som vi nu granskar. I debatten här i kammaren berördes denna fråga mycket litet. Man diskuterade mer forskningsmetodik och statens roll därvidlag. Konsekvenserna eller varianterna av privaträttsliga stiftelser diskuterades däremot inte alls. En socialdemokratisk ledamot sade att stiftelserna var olämpliga och att det var bevisat, men han sade inte hur. En moderat ledamot förstod inte alls vad stiftelseformen skulle innebära för paradigmatiskt skifte, och en vänsterpartist talade om ett demokratiskt underskott. Utbildnings respektive kulturutskottet preciserade aldrig den privaträttsliga utformningen i detalj, men socialdemokrater och vänsterpartister röstade emot och ville att medlen skulle placeras antingen i pensionsfonderna eller i att stärka statens ekonomi. Regeringen hade därför efter beslutet i riksdagen den 3 juni en betydande frihet att utforma stiftelserna, inte minst vad gäller den demokratiska nyckelfråga som rör tillsättande av styrelse. Hur stor den friheten var visar regeringens egen handläggning allra bäst. Medan Per Unckel förvarade sin del av miljarderna i slutna stiftelser med långt detaljreglerade stiftelsestadgar, där det stadgas att styrelsen själv utser sina efterträdare, valde Kulturdepartementet en mycket lös stiftelseförordning, utan att ens lyfta in alla specifikationer från riksdagsbeslutet men där styrelsen även fortsättningsvis skulle utses av regeringen. Jag är därför inte säker på att riksdagen vid sitt beslut för ett år sedan var klar över vilket öppet mandat man skulle lämna till regeringen. Med denna bakgrund har därför majoriteten i utskottet i ärende 22 valt att ge vad gäller Birgit Friggebo en positiv bedömning i detta avseende. Moderaterna, Folkpartiet och Centern har av någon anledning inte velat vara med om denna goda betygsättning utan har i egen reservation lämnar ett annat förslag, vilket jag föreslår att riksdagen avvisar. Sammantaget kan man därför av våra utfrågningar och granskningar finna en hel del granskningsvärt. Stiftelsen Framtidens kultur fick t.ex. sitt säte i Uppsala, den dåvarande ordföranden Ingegerd Troedsson sade sig inte alls veta varför. Den gamla styrelsen för stiftelsen hävdade också med viss emfas att man beslutat tillämpa stor öppenhet - uppenbart omedveten om att en sådan enkelriktad deklaration givetvis inte på någon punkt kan jämföras med en i lag reglerad offentlighet med rätt till insyn. Då jag frågade förre talmannen om hon inte såg en konflikt mellan sin roll som högsta parlamentariska representant i vårt land och denna privatisering av offentliga tillgångar, svarade hon att hon inte kunde se någon konflikt förekomma. Per Unckel sade sig heller inte se några konflikter mellan den öppna demokratin och den privatisering av offentliga medel där partivänner sätts att förfoga över tidigare statliga medel utan demokratins kännemärken av lagreglerad öppenhet eller demokratins kännemärke av rätten att "vraka de styrande", som SNS demokratiråd skrev i gårdagens DN. Denna demokratiska omedvetenhet och svaga känsla för demokratiska grundlagar kastar givetvis sin skugga över dessa privatiserade gemensamma medel. Men inte ens Per Unckel, som kanske tydligast har uttalat sig i ärendet, är konsekvent. Då stiftelseförordnandet undertecknas anses ju stiftelserna ha vunnit laga kraft. Men de är inte, enligt Per Unckel, mer färdigbildade än att följdinstruktioner från samma regering kunde anses äga kraft. Per Unckel kallar brevet som sedan gick ut från regeringen som en direkt utlöpare av stiftelsens statuter. Men då en ny regering med Carl Tham veckorna efter valet kommunicerar med stiftelserna kastar Per Unckel snabbt in en anmälan till KU, en anmälan som skulle kompletteras, vilket inte har gjorts. KU:s majoritet anser därför inte att Carl Tham eller Margot Wallström gjorde något annat än vad de, särskilt med den här redovisade bakgrunden, bort göra. Att sedan den moderata reservationen i anmälan av Margot Wallström på Anders Björcks initiativ skulle innehålla en fostrande mening om takt och ton är ju i sig någon man kunde gå hastigt förbi. Vi som sett den förre försvarsministern försöka att gå i takt i militärparad inser att det inte är alldeles enkelt. Eller som Expressen skrev i går: "Särskilt minns jag Anders Björck struttande omkring i TV som en historiens tupp." Men att med det som bakgrund se något konstitutionellt i att fostra ministrar förefaller litet illa argumenterat. Det allvarliga med de här berörda stiftelserna är därför att regeringen utnyttjat sin tillfälliga riksdagsmajoritet, med oklart formulerat beslut, och fattat beslut med en räckvidd som övergår grundlagsbeslutet. Regeringens utformning av stiftelserna, som hanterar det som tidigare var nära 20 miljarder offentliga kronor, gör att ingen kommande majoritet kan öva inflytande över verksamheten. Detta skiljer sig från gängse demokratiska principer. Herr talman! Per Unckel talade om en demokratisyn som jag hoppas att han är ganska ensam om i den här kammaren. Han såg något positivt i att förlägga verksamheten utanför demokratisk kontroll. Han talade om att begränsa demokratins spelrum, och han kallade demokratin för ett intresse som måste balanseras. Denna kammare måste se som ett av sina främst syften att stå på den parlamentariska demokratins sida. Om det borde det inte råda något tvivel.

Fru talman! Pär-Axel Sahlberg är något så relativt ovanligt som en socialdemokrat som faktiskt talar om löntagarfonderna, eller åtminstone löntagarfondsmedlen, med välbehag. När han använder uttryck som "främmande fågel" syftar han inte på löntagarfonderna - de var däremot verkligen främmande fåglar i svenskt politiskt liv - utan han syftar på självständiga forskningsstiftelser, och det säger ju en del om hans ideologiska grundsyn. Likadant är det när han talar om det förfärliga i att flytta till den privata sfären sådant som borde vara svenska folkets medel och allmänna medel. Två olika sätt att se på forskning och på det svenska samhället står naturligtvis mot varandra här. Antingen anser man att det är mest demokratiskt och därför bäst att politikerna har så stort inflytande som möjligt över forskningen, eller också anser man att det är bra att det finns fria och självständiga stiftelser. Vad man än anser om detta, tycker jag icke att en inställning som den som Pär-Axel Sahlberg har, nämligen att det var fel att inrätta stiftelserna på detta sätt, gör att man kan försvara särskilt Carl Thams agerande. Det kan, hur man än ser på stiftelserna, icke vara rimligt att ett statsråd med inlindade hot vänder sig till en självständig forskningsstiftelse och kräver att den skall ändra sina stadgar.
Fru talman! Jag skulle nog kunna tänka mig att diskutera löntagarfonderna, även om jag inte var politiskt aktiv på den här nivån när den frågan var aktuell. Men om man för mycket överdriver knytningen mellan de pengar som kom in löntagarfondsvägen och det här beslutet, blir det riktigt komplicerat för Per Unckel och den förra regeringen. Då låter det mer som hämnd och revansch på något sätt. Jag tror nog egentligen att Per Unckel hade tämligen goda avsikter med själva destinationen av pengarna, men inte hade reflekterat så noga över hur det hela skulle utformas. Nils Fredrik Aurelius talade förut om den nya stiftelselagstiftningen som den gamla regeringen beslutade om, och diskuterar med välbehag vissa frågor om hur styrelsen utses. Men han återger självfallet inte alls det som samma regering sade om att statens verksamhet ej bör ske i stiftelseform. Det finns med i samma förberedande text. När det sedan gäller Carl Thams agerande, har jag väldigt svårt att förstå, och har så haft under hela den här processen, vad det är för hot med att den ansvarige ministern kommunicerar med sådana här gigantiska stiftelser, som förfogar över så mycket pengar. En fråga ställdes. Carl Tham uppmanade inte till något lagbrott, för om det hade varit så hade vi inte över huvud taget haft permutationsinstitutet. En fråga ställdes, som sagt. Men när det gäller offentligheten spelar det ingen roll vad de olika stiftelserna deklarerade. Det är ändå inte offentlighet i offentlig mening. Möjligheten att permutera verksamheten hade varit helt i enlighet med lagen.
Fru talman! Det är inte regeringen som stiftat den nya lagen om stiftelser, utan det har riksdagen gjort. Det är riktigt att kooptationsförfarandet kanske inte skall tillämpas beträffande statliga stiftelser. Men i detta fall är det fråga om något som blivit ett privaträttsligt subjekt. Det talas om revansch. Men vem känner revanschlust här? Inte kan det väl vara den riksdag och den regering som inrättade dessa stiftelser, däremot den minister som direkt vänder sig emot dessa nyinrättade stiftelser och börjar kräva att de skall förändra sina stadgar mot den bakgrund som vi känner till. Jag tycker inte, Pär-Axel Sahlberg, att man här kan tala om kommunikation med de nya stiftelserna. Statsrådet skriver med den tyngd som ämbetet har och använder formuleringar om förlorat förtroende hos hela regeringen och även i forskarsamhället. Hur Carl Tham kan uttala sig så kan man möjligen undra över. Huvudpunkten blir ändå att själva uppträdandet var mycket olämpligt. Det är det som vi har att granska nu. Säg hellre i den sista repliken, herr Sahlberg, något om detta uppträdande och tala kanske inte så mycket om varför sätet var i Uppsala! Det är inget fel på Uppsala, tycker jag som läste i Lund - det kan jag väl passa på att tala om. Inte heller tycker jag att det är särskilt relevant för den här diskussionen hur Anders Björck marscherat.
Fru talman! Det som är relevant är ju svårigheten att diskutera frågor om takt och ton - det finns ett mycket näraliggande och i veckan kommenterat exempel.

Det låter så ödesmättat när man hör att det skulle se ut på det sätt som Per Unckel föreslog. Men Birgit Friggebos agerande visar att det inte alls var så ödesbestämt. Det fanns alternativ. Det hade varit mycket intressant om själva demokratifrågan åtminstone någon gång under denna resas gång hade diskuterats. Det här är ett unikt exempel på att offentliga medel låses in i slutna stiftelser - utan en riktigt offentlig beredning och utan ett tydligt riksdagsbeslut, men med den tydliga inriktningen att se till att kommande politiska val inte kan påverka utformningen när det gäller det här lilla avsnittet.
Fru talman! Jag fäste mig också vid uttrycket främmande fågel. Det är inte alls fråga om det. Vi har ju en rad stiftelser som bekostar och finansierar forskning. Faktum är att merparten av den forskning som utförs i Sverige bekostas med privata medel. Det är alltså inte staten som står för merparten av insatserna och för finansieringen av forskningen, utan det är företag som inom sin verksamhet bedriver forskning. Det gäller alltifrån grundforskning till mera målrelaterad forskning. Stiftelser finns på olika sätt. I våra papper nämns Wallenbergstiftelsen, Gustafssonstiftelsen och Fernströmska stiftelsen i Lund. Det gäller även stiftelser utomlands. Det viktiga med det här beslutet är att vi har fått en ökad konkurrens om projekt som skall få stöd. Vi har alltså ökat insatserna och garantierna för att långsiktigt, stabilt och självständigt kunna göra bedömningar av projekt som kan finnas inom Sverige och för forskarutbildningen. Detta är det viktiga. Som jag sade tidigare är det här ett sätt att finansiera en långsiktig, uthållig och stabil forskning - en finansiering som flera partier, över partigränserna, har sökt efter. Redan 1993 motionerade Socialdemokraterna om att vi måste ha mera pengar till forskning. Men de gick inte att hitta. Detta var ett sätt att hitta dem. Om pengarna inte hade låsts in i en stiftelse skulle de inte ha funnits för framtida forskning. Det är jag helt övertygad om. Återigen: Hotet när det gäller Carl Thams brev var, och på den punkten håller jag med föregående talare, att om de inte gjorde som han önskade så hade han inget förtroende för dem. Det är ett mycket tydligt hot, och det reagerar vi mot.
Fru talman! Jag hade hoppats att en god liberal skulle ha kunnat se det demokratiska problemet här. Men inte ens Margitta Edgren fångar den bollen. Jämförelsen med Wallenbergstiftelsen har gjorts flera gånger under utfrågningen och den är närmast absurd. Visa på ett riksdagsbeslut där offentliga medel förts över till Wallenbergstiftelsen för att hanteras där! Det är det som är själva knutfrågan. Och det är det som gör att den nya regeringen rimligen måste se om sitt hus och se i vad mån man kan utöva inflytande över den här verksamheten. Att det innebär en skillnad i grundsyn är jag alldeles klar över. Men det hade varit mycket intressant om någon ändå litet grand hade flaggat för att man inte står bakom den demokratisyn som bl.a. Per Unckel gjorde sig till tolk för under vår utfrågning. Detta oroar mig, även med tanke på denna kammares och vårt parlamentariska systems existens, och detta är den känsliga nyckelfrågan.
Fru talman! Riksbankens Jubileumsfond är också ett finansieringssätt. Staten bidrar ju med pengar som sedan inte är åtkomliga. Skillnaden mellan de här aktuella stiftelserna och Riksbankens Jubileumsfond ligger i utseendet av ledamöter. När det gäller utseendet av ledamöterna i stiftelserna följer man stiftelselagen. Men Karl-Axel Sahlberg talar om regeringen, allmänheten och forskarsamhället och säger att inflytande saknas. Återigen: Jag är inte alls övertygad om att vi här har ett sämre utseende av ledamöter. Inte heller Karl Axel Sahlberg borde vara övertygad på den punkten, med tanke på den skandal som varit i Medicinska forskningsrådet. Utseendet av ledamöter går där till på precis samma sätt som tidigare. Men tydligen räcker inte ens det. Det vi här talar om är ett sätt. Dessutom gäller det inte människor som inte kan något. Man har mycket noga sett till att de här människorna har förtroende från det vetenskapliga samhället och att de har egen kompetens. När det skall förnyas skall man höra sig för med Vetenskapsakademin, Ingenjörsvetenskapsakademin, Skogs och lantbruksakademin osv. Det är alltså inte så att en liten grupp människor sitter i ett stängt rum och utser varandra eller sin närmaste kompis. Karl-Axel Sahlberg verkar framställa det så. I stället är det här ett annat sätt än det traditionella sättet att utse folk. Det medger jag. Men för den skull behöver det inte vara ett sämre sätt eller ett sätt som leder till sämre stabilitet och långsiktighet samt sämre kompetens i forskningen. Det är ju det vi är ute efter.
Fru talman! Jag heter Pär-Axel, inte Karl-Axel. Men jag kan vara Karl också. Det är helt okej. Jämförelsen med Riksbankens Jubileumsfond är alldeles utmärkt, Margitta Edgren! Kanske gick ett litet ljus upp där. Det är ju precis här som vi ser skillnaderna i möjligheterna att hantera dessa frågor. Förra året när riksdagen behandlade frågan om privaträttsliga stiftelser gick man säkert till beslut med olika bilder av vad det var man avsåg. Det visar regeringens beslut. Jag menar att detta är mycket olyckligt och hoppas att man hittar en lösning på det här problemet. Därför tycker jag att konstitutionsutskottets majoritet har ställt sig bakom ett bra förslag i detta avseende när det gäller samtliga tre ärenden.

Fru talman! Pär-Axel Sahlberg har på ett mycket välformulerat sätt beskrivit majoritetsuppfattningen i konstitutionsutskottet. Jag tycker dock att detta är en så pass viktig fråga att jag gärna vill redogöra för Det handlar i första hand om demokrati. För oss inom Vänsterpartiet är demokratin en överordnad princip. Utifrån det synsättet har vi tittat närmare på dessa granskningsärenden, som berör dels den borgerliga regeringens inrättande av privaträttsliga stiftelser, dels socialdemokratiska regeringsmedlemmars agerande mot vissa av dessa stiftelser. Det har under debattens gång talats om att granskningen har varit partipolitiserad. En del har t.o.m. menat att det handlar om personliga eller politiska vendettor. Vi i Vänsterpartiet känner oss helt fria från dessa anklagelser, eftersom vi, liksom Miljöpartiet, inte har suttit med i någon regering och av den anledningen inte har några s.k. sjuka mostrar att försvara. I vårt granskningsarbete har vi, som Kenneth Kvist redan har framfört, lagt stor vikt vid att granska ärendena utifrån konstitutionella aspekter. Mot denna bakgrund anser vi därför att det finns anledning att se allvarligt på när den borgerliga regeringen urholkar demokratin genom att säkerställa en privatisering från framtida parlamentarisk kontroll. Det skadar förtroendet för det parlamentariska systemet. Den borgerliga regeringen har överfört 18 miljarder kronor av allmänna medel till tio privaträttsliga stiftelser. Det är stiftelser som har till syfte att finansiera främst forskningsprojekt men också kulturprojekt. De enda motiv som kan skönjas till att privatisera allmänna medel på detta sätt är ideologiska motiv. En privatisering behöver inte i sig strida mot konstitutionella spelregler. Vi avstår i betänkandet från politisk kritik av privatiseringar. Men vi hade hellre sett att dessa pengar varit kvar i pensionssystemet, speciellt med tanke på det statsfinansiella läge vi befinner oss i. Det vi fäster störst vikt vid är hur man har gjort dessa privatiseringar. Man kan vända på resonemanget och i stället tala om socialisering. Vi menar att om en majoritet av svenska folket vill avveckla tidigare beslutad socialisering skall den ha en självklar, suverän, demokratisk rätt att göra det. Vi anser att den borgerliga regeringen inte har haft samma demokratiska utgångspunkt när man inrättade dessa stiftelser. Här kan man faktiskt tala om förakt för de demokratiska spelreglerna. Man ville en gång för alla begrava idén med löntagarfonderna. Det var ursprungligen dessa pengar som blev överförda till stiftelserna. Löntagarfonderna kunde man avveckla genom en ny politisk majoritet. Däremot har den borgerliga regeringen säkerställt de privaträttsliga stiftelsernas integritet genom särskilda stadgar. Inrättandet av flera av stiftelserna påskyndades kort före valet i september 1994. Det kan inte betraktas som god demokratisk ordning. När man privatiserar eller bolagiserar viktiga samhällsfunktioner begränsas demokratins politiska räckvidd och förmåga att styra samhällsutvecklingen.

Jag delar följdriktigt KU:s majoritets uppfattning, att man därigenom tillförsäkrat regeringen och riksdagen ett visst inflytande över stiftelsens verksamhet. Fru talman! När det gäller granskningen av kulturministerns respektive utbildningsministerns agerande mot vissa stiftelser menar den ena av anmälarna att utbildningsministern agerat utöver gränsen för sitt ministeransvar, när han har försökt att få en annan demokratisk ordning i forskningsstiftelserna. Den andra anmälaren vill att kulturministerns handlande vid avsättandet av medlemmarna i styrelsen för Stiftelsen Framtidens kultur granskas. Vi i vänsterpartiet delar utskottsmajoritetens uppfattning att granskningen inte föranleder något uttalande från utskottets sida. Det innebär att de aktuella regeringsmedlemmarna inte formellt eller konstitutionellt begått några fel när de entledigat ledamöter i Stiftelsen Framtidens kultur. Det skedde enligt gällande stadgar. Inga formella fel skedde heller i och med att man tillkännagav synpunkter på stiftelsernas odemokratiska struktur. Att man kanske hade kunnat utföra entledigandena och samrådet med stiftelserna på ett trevligare sätt har vi från Vänsterpartiet inte funnit vara tillräcklig grund för kritik eller uttalande. Avslutningsvis yrkar jag på godkännande av utskottets anmälan vad avser avsnitten 22 och 25. Jag står också bakom det särskilda yttrandet gällande avsnitt 25.

Fru talman! Jag har bara en fråga till Siv Holma. Hon talar om hur djupt odemokratiskt det är att styrelserna utser sina egna efterträdare. Som vi påpekade nyss står det i den nya stiftelselagen från 1994, 2 kap. 9 §, att huvudregeln för förnyelse av stiftelsens styrelse är att man gör så. Handlade de representanter för Vänsterpartiet som då satt i riksdagen djupt odemokratiskt när de gick med på en sådan bestämmelse?
Fru talman! Den stiftelseregel som nämns är djupt odemokratisk därför att det handlar om allmänna medel som man har privatiserat och därför att man på detta sätt har uteslutit all parlamentarisk kontroll i framtiden. Därför är det djupt odemokratiskt.

Fru talman! Precis som jag sade i inledningen i mitt anförande är demokrati en övergripande princip för oss. Jag utgår från att de har haft den inställningen också när beslutet fattades 1994.

Fru talman! Granskningen i detta ärende har lett till att hela utskottet anser att vi nästa år måste göra en systematisk genomgång av hur registreringen av offentliga handlingar går till i regeringskansliet. Det har kunnat konstateras att handlingar blivit liggande i månader utan att de har registrerats. Det är naturligtvis oacceptabelt, särskilt som vi från svensk sida anser oss vara och vill vara missionärer i EU för att övertyga EU om det lämpliga i att ha en offentlighetsprincip. När den bristande registreringen dessutom omfattar just ärenden som berör EU är det naturligtvis än mer uppseendeväckande. I ärlighetens namn skall sägas att denna administrativa hantering har tillämpats oberoende av vilken regering vi har haft. Men det fortsätter också. Det senaste exemplet är Vägverkets förre generaldirektör. Det är som sagt var ett nytt exempel. Det finns verkligen anledning att granska hur registreringen går till, inte minst sedan vi har fått den nya tekniken. En rad handlingar kommer ju in den vägen. Utskottet är inte heller nöjt med den mer eller mindre hemliga process som föregår regeringens nomineringar av personer till tjänster inom EU. Utskottet vill att regeringen åtminstone talar om vilka principer som skall tillämpas för nomineringarna och hur besluten förbereds, dvs. vilken beredningsprocess som finns för nomineringarna. Det är naturligtvis viktigt att det finns regler för detta, dels för de människor som är berörda och som kan tänkas vara intresserade av tjänster i EU, dels för att man skall kunna följa hur regeringen hanterar detta nya inslag i regeringens utnämningsmakt. Det är nämligen inte slut med det som hittills har skett. Det handlar kanske om nomineringar av hundratals tjänster under de närmaste åren. Om de här kraven är utskottet ense. Sedan skiljer vi oss åt i bedömningen av vad som hittills har skett. Socialdemokraterna och Centerpartiet, denna nya koalition i riksdagen, är nöjda med vad som har skett, övriga är kritiska. Som framgår av betänkandet finns det inte några regler för hur nomineringarna skall gå till. Men regeringen säger själv att den följer regeringsformens stadganden i 11 kap. 9 § som säger att det är sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet man skall utgå ifrån. Det ger sken av att det är någon form av öppet förfarande som används och att det är en objektiv prövning som sker. Jag tycker att det vore bättre om man sade att vi i regeringen såg i vår närhet personer som vi tyckte var lämpliga och bra och som vi ville placera på viktiga poster i EU. Nu har vi facit i den första fasen av nomineringarna. Det har alltså nominerats till sju höga poster - de högsta posterna som Sverige kan komma i åtnjutande av. Av de sju posterna är två juridiska poster. De har tillsatts med oberoende jurister. Av övriga fem poster har fyra besatts av aktiva socialdemokrater. En person kommer från näringslivet. Det är inte känt att han har någon politisk aktivitet bakom sig. Det är självklart att resultatet hittills kan ge anledning till tvivel om opartiskheten i beredningsförfarandet. Eftersom regeringen själv anser att förtjänst och skicklighet skall vara grunden för nomineringar borde man enligt reservanterna - Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet - ha varit mer varsam vid nomineringarna. Vi har ett exempel. Ingvar Carlsson tillfrågade Jan O. Karlsson redan i början av oktober i samband med att han bildade sin nya regering om han ville ha en post i EU. Som vi säger i betänkandet är det inte troligt att Ingvar Carlsson då hade tillgång till övriga intresseanmälningar, än mindre hade regeringen hunnit tillfråga olika intresseorganisationer eller partier om det fanns andra personer som eventuellt var intresserade. Man säger alltså att det är ett opartiskt, sakligt beredningsförfarande som skall ligga till grund. Samtidigt utser man sina kompisar. Det är den här typen av argumentation som, tycker jag, förstärker misstron mot makthavaren och som också ger upphov till anklagelser om dubbelmoral. Slutsatsen är att det vore bra om regeringen presenterade hur det här skall gå till i framtiden och att man sedan följer de reglerna.
Fru talman! Denna kammare har åtskilliga gånger diskuterat utnämningspolitiken. Jag har själv haft anledning att gång på gång påpeka i denna kammare och från denna talarstol att socialdemokratiska regeringar har missbrukat den utnämningsmakt som regeringsformen ger regeringen. Regeringsformens bestämmelser om förtjänst och skicklighet som grund för statliga utnämningar har ersatts med ett system av godtycke, där ibland, ja, t.o.m. ofta, den socialdemokratiska partiboken har varit en vägande merit. Det finns inte, fru talman, någon anledning att längre tro att en bättre tingens ordning från socialdemokratiska regeringars sida skulle kunna komma till stånd. Därför tror jag helt enkelt inte på att aldrig så många påpekanden från konstitutionsutskottet om att man skall hålla sig på mattan, att man skall se över rutiner och annat kommer att ge effekt. Det kommer icke att ge effekt. Missbruk av utnämningsmakten är djupt rotat i den socialdemokratiska partisjälen. För en liten själ finns där nog i alla fall. Vi har gått igenom detta tidigare, lista efter lista, sida efter sida, statistik efter statistik. Mellan tummen och pekfingret går det fyra socialdemokratiska utnämningar på en borgerlig. Tro inte att detta går att rätta till med hjälp av vänliga påpekanden. Det finns bara ett sätt att komma till rätta med detta. Det är att öppet och ärligt ge regeringarna den makt som de bör ha att utforma en administration efter sitt sinne, precis som i en rad andra demokratiska länder. När en ny regering tillträder tillsätter man ett antal nyckelbefattningar i kanslihuset. Det är numera allmänt accepterat. Ingen ifrågasätter detta. Det rör sig om ungefär 150-160 stycken, har utskottet konstaterat. Det vore högst rimligt att detta kompletterades med kanske 50-60 generaldirektörsposter, chefsposter. Ett statsråd skall till sitt förfogande ha verkschefer som är beredda att lojalt fullfölja den politik som landets lagliga regering för, och regeringen är ansvarig inför riksdagen. Detta underlättas nu av att vi har fått fyraåriga mandatperioder. Fyra år är en rimlig period för utnämningar av det här slaget. Detta är naturligtvis också kopplat till det internationella fältet. Jag vet att en del kanske beklagar att vi nu kommer att få ett spoilsystem i Sverige, om det blir ett regimskifte 1998, för det kommer att bli följden, oavsett om riksdagen fattar ett beslut eller inte. Men jag tror att det är bra. Det ligger i tiden. Det kommer att öka effektiviteten. Ett statsråd har då all anledning att se till att han eller hon får personer till sitt förfogande som man kan lita på, som man vet är kompetenta. Man kan aldrig skylla på att den tidigare regeringen har tillsatt personer av dålig kvalitet. Man har det hela och fulla ansvaret. Det är ett hederligt, ärligt och rakryggat system. Jag har svårt att se att det inte skulle kunna fungera bra här. Till det här får vi återkomma, och jag är övertygad om att detta blir en viktig och intressant fråga för konstitutionsutskottet att följa och att se till att vi äntligen får ett modernt utnämningssystem i Sverige. Det nuvarande systemet har sina rötter i 1600-talet, och de reformer på den centrala förvaltningens område som då skapades har levt ut sin tid. Utskottet har den här gången särskilt studerat nomineringarna av svenska befattningshavare inom EU. Det har, som utskottets ordförande konstaterade, inte varit någon särskilt uppbygglig process. Allvarliga fel har förekommit vad gäller diarieföring och papper har kommit på avvägar. Det har varit svårt att veta vilka befattningar Sverige har inriktat sig på och som därför skulle vara av intresse för svenska kandidater. Man kan diskutera ansvaret för denna oordning, det må vara delat. Det hela har utmynnat i ett resultat som utmanar alla sannolikhetskalkyler, nämligen att av de sju förnämsta befattningarna är fyra besatta med socialdemokrater, de övriga tre befattningshavarna har aldrig haft någon partipolitisk aktivitet. Det ansvariga statsrådet för att man har hamnat i det här läget är Mats Hellström. Så som frågorna har handlagts kan han inte undgå kritik. Det finns anledning att fortsätta att noga följa hur regeringen sköter utnämningsfrågorna, såväl nomineringar till befattningar inom den europeiska unionen som chefsbefattningar här hemma.

Fru talman! När Sverige kom med i EU gällde det att nominera till några höga tjänster inom EU. EU tjänsterna är tjänster av en ny typ. Det är inte längre fråga om statstjänstemän, utan egentligen överstatstjänstemän. De traditioner eller den praxis som gällt för vissa höga tjänster är kanske inte längre tillämplig eftersom det är fråga om nya typer av uppdrag. Uppdragen är nya i den meningen att man inte skall företräda något svenskt intresse, vare sig regeringens eller någon annans. Man väljs in i tjänsten för att vara tjänare åt gemenskapen och företräda gemenskapens intressen. När dessa höga tjänster skall utses kan regeringen naturligtvis inte tillämpa den gamla praxis som gäller när man utser tjänster, som t.ex. att väga in vissa politiska skäl. Det sker vanligtvis vid tillsättandet av många andra höga tjänster. Regeringen har ändå trampat på i ullstrumporna. Det gör att det finns anledning till vissa anmärkningar. Utskottets ordförande har tagit upp de formella brister som förekommit. Utskottet har faktiskt enhälliga skrivningar när det gäller otillfredsställande diarieföring m.m. Man borde ha sett till att dessa tjänster hade behandlats med en annan varsamhet än vad som är brukligt vid tillsättandet av tjänster. Man har använt EU-tjänsterna när man vid ny regeringsbildning haft svårt att placera vissa personer. Man talar om för dem att de kan komma i fråga för en EU-tjänst. Man har t.o.m. mer eller mindre nominerat personer till EU-tjänster innan man i folkomröstningen avgjorde huruvida Sverige skulle vara med i EU eller inte. Detta är icke ett tillfredsställande sätt att hantera sådana frågor. För den här typen av nya tjänster borde man försöka ha en bredare beredning, där man kanske kollationerade med andra. Det är ju tänster som rör sig inom politikens område. EU:s mandatperioder är inte desamma som de mandatperioder vi har i Sverige. Det handlar ofta om femåriga eller längre mandatperioder. Det bör då vara personer som har bred politisk acceptans i det svenska samhället som kommer i fråga för tjänsterna. Detta menar jag är bakgrunden till kritiken. Det finns ingen anledning till någon formell kritik mot regeringen. Den har följt en tradition, som kan diskuteras. Jag vill inte ta ställning till om vi skall ha spoilsystem eller inte. Detta har gällt en ny typ av tjänster, vilket ökar kraven på en grannlaga, öppnare och bredare beredning. Det har regeringen inte tagit hänsyn till. Jag menar att man inte utan vidare kan låta regeringen gå fri från anmärkning från konstitutionsutskottet. Jag yrkar därför bifall till reservationen från Birgit Friggebo, Peter Eriksson och mig.

Fru talman! Catarina Rönnung påstår att regeringen samrått med övriga partier. Det är väl snarare så att den har informerat övriga partier - den formuleringen har också använts vid utfrågningen. Det är någonting annat. Det är ju regeringen som skryter med att den har låtit bara sakliga grunder, förtjänst och skicklighet, avgöra. När man skall utse innehavare av dessa tjänster, som kanske skall vara litet utanför politiken stående tjänster, är det väl då kanske inte så dumt att på ett seriöst sätt behandla de olika intresseanmälningar som förekommer i ärendena. Om en statsminister, innan regeringen i praktiken har tillträtt och satt i gång sitt arbete, frågar någon om hans intresse för en sådan här tjänst är det naturligtvis en oerhört tung nominering som han därmed gör. Det gör ju med nödvändighet att övriga intresseanmälningar görs förgäves. Loppet är liksom kört från början. Detta följer kanske en viss dålig tradition när det gäller tillsättande av tjänster i Sverige. Det innebär att man inte har tagit tillfället i akt att på ett nytt, bredare och öppnare sätt försöka nominera till de här tjänsterna i EU-organ. Däremot finns det inte grund för några formella anmärkningar, utan den reservation, nr 19, som vi har författat är mycket väl avvägd. Det är förvånande att socialdemokraterna inte kan ansluta sig till den.

Fru talman! Catarina Rönnung försöker få kammaren att tro att regeringsformens bestämmelser om förtjänst och skicklighet har följts när det gäller toppnomineringarna i EU-sammanhang. Så är det inte. Låt oss tala klartext! Anita Gradin blev kommissionär därför att man just före folkomröstningen i november behövde en socialdemokratisk kvinna för att lugna de tveksamma. Det var skälet. Jan O. Karlsson fick posten därför att han blev över som statssekreterare efter regeringsskiftet 1991 och därför att man under tre år inte lyckats placera honom på en tjänst. Jag erinrar mig väl diskussionerna om detta i den gamla regeringen. Det är sanningen och ingenting annat, Catarina Rönnung! Allan Larsson fick tjänsten därför att han också var svårplacerad. Det var otänkbart att ta tillbaka honom som finansminister i höstas, med tanke på hans tidigare insats. Det vet alla, och det var skälet. Hyckla inte på den här punkten! Det är ändå ingen som tror För att kvinnokvoten skulle gå upp behövde man ytterligare en kvinna, och då tog man en kvinnlig socialdemokratisk f.d. statssekreterare, gift med en manlig f.d. socialdemokratisk statssekreterare, och simsalabim hade den ekvationen gått ihop! Så här är det ju. Men låt oss ändra på hela nominerings och utnämningssystemet så att vi får ett spoilsystem. Det är jag övertygad om att vi kommer att få. Det kan endera sidan tvinga fram. Det krävs bara att man efter ett regimskifte med grundlagens hjälp byter ut tillräckligt många generaldirektörer. Då är ett sådant system de facto etablerat, och det vore bra för den svenska demokratin om det blev fallet.

Fru talman! Jag insinuerar inte alls att socialdemokraterna har gynnat de sina. Det är en öppen anklagelse jag gör och inget annat - inga insinuationer. Dessutom är det utmärkt att vi har fått in många kvinnor i EU-sammanhang liksom i andra sammanhang. Men det finns sannerligen gott om moderata, folkpartistiska, centerpartistiska, kristdemokratiska osv. kvinnor som sannerligen skulle göra ett minst lika bra jobb som de som nu har nominerats och som åkte på rejält med däng när de framträdde första gången inför EU-parlamentet. Problemet är inte att de här personerna i vissa avseenden kan ha kvalifikationer. Problemet är att när man nominerar personer som skall ha en politisk bakgrund hittar man bara personer som råkar vara socialdemokrater. Det är inte alls så att - det här kan inte Catarina Rönnung - man bara nominerar kommissionärer från den egna sidan. Först och främst har de större länderna två kommissionärer. Man har alltid haft som praxis att ta en kommissionär från vardera sidan. Så har man gjort i decennier. Vissa länder har bara en kommissionär. Det gäller de flesta medlemsländerna. Det gäller Sverige på grund av vårt lands storlek. I sådana fall har man ibland utsett opolitiska ämbetsmän, men också personer från båda sidorna. Här finns inte alls en sådan praxis som Catarina Rönnung påstår, utan att ha läst på.

Fru talman! Vi är överens i utskottet om att vi önskar att regeringen för framtiden skall precisera de principer och den beredningsprocess som skall gälla vid nomineringarna. Det har sin bakgrund i att vi i utskottet inte visste hur det här gick till. Regeringen har själv inte bestämt sig för riktigt hur det skall gå till. I varje fall har man inte publicerat hur beredningsprocessen går till, vem man skall vända sig till och vilka kriterier som gäller. Det är bakgrunden till att jag kallar det här för ett hemligt beredningsförfarande. Jag vidhåller det. Det blir inte mindre hemligt för att man har gått till några partiledare och informerat dem om vilka man tänker nominera. Vi visste inte och intresserade visste inte hur det här gick till. Visste t.ex. Nic Grönvall det, som fortsatte att skicka faxmeddelanden till Jan O. Karlsson som bara var adjungerad till arbetsgruppen medan Gunnar Lund ledde arbetet? Vi är överens om detta. När det gäller de hittills nominerade personerna har vi i vår reservation sagt att vi tycker att det verkar vara ganska bra personer. Den intressanta frågan är om det inte också fanns andra personer som kanske är minst lika bra och som möjligen har en annan politisk beteckning eller som t.o.m. är politiskt oberoende. Det ger litet dålig smak i munnen att titta på de första resultaten. Av fem poster som är mer fria att tillsätta - de två övriga är domartjänster - har fyra mycket aktiva socialdemokrater nominerats. Det går aldrig att vrida och vända på detta faktum och detta resultat. Jag vänder mig mot denna dubbelmoral och detta hyckleri när man säger att man använder sakliga regler, en opartisk bedömning och objektivitet när man i själva verket väljer i den närmaste kamratkretsen.

Fru talman! Granskningsärendena i KU tilldrar sig en stor uppmärksamhet, inte minst från mediernas sida. Bl.a. har vi kristdemokrater utsatts för mediernas nyfikenhet, eftersom vi inte finns med i utskottet. Man har undrat hur vi har ställt oss till olika frågor där det har rått oenighet inom utskottet. För att klargöra våra ställningstaganden vill jag göra en kortfattad genomgång. Fru talman! Vad gäller avsnitt 9, som tar upp regeringskansliets upphandling av konsulttjänster, stöder vi m-, c och fp-reservation nr 1. Detsamma gäller reservation nr 4. I det mycket omtalade och omdebatterade avsnittet 11.2, som rör ett brev till Rysslands president, ställer vi kristdemokrater oss bakom utskottets ställningstagande. Vi stöder alltså kritiken mot förre statsministern för att han inte informerade Utrikesnämnden om brevet till Jeltsin. Vi kristdemokrater anser att det är viktigt att slå vakt om Utrikesnämndens betydelse och nämndens ställning. Renault-affären och tidigare regeringars kontakter med bilindustrin, tar vi definitivt avstånd från utskottets bedömning och ansluter oss till reservation nr 9 från våra tidigare regeringskolleger. Ett av de mest uppmärksammade avsnitten i det här betänkandet är avsnitt 13.2. Det gäller statsminister Carl Bildts brev till konstitutionsutskottet den 4 maj 1994, ett brev som berör Thage G Petersons agerande och spridande av felaktiga uppgifter. Vi kristdemokrater anser att båda berörda herrar, Thage G Peterson och Carl Bildt, har agerat på ett närmast sandlådeaktigt sätt. Vi gör endast den markeringen, och vi kommer vid omröstningen om reservation 10 att lägga ner våra röster. Vad gäller avsnitt 18 om statsråds förmögenhetsförhållanden avvisar vi bestämt den bedömning som utskottet gör och stöder reservation nr 13. I fråga om det avsnitt som behandlar nomineringen av svenska befattningshavare vid EU-institutioner finns två reservationer. Vi stöder den andra av dessa reservationer, dvs. nr 19, som är en fp-, v och mpreservation, som vi finner balanserad och väl avvägd. Reservationen slutar med denna mening: "Det borde enligt utskottets mening ha gett anledning till större varsamhet vid nomineringarna." Detta är något som jag verkligen tycker att man kan instämma i. Detta är de reservationer vi stöder, och vi biträder yrkandena i de delarna. Propositioner ställdes först beträffande envar av de frågor som berördes i de reservationer som fogats till betänkandet och därefter i ett sammanhang på övriga upptagna frågor.

Herr talman! När det gäller beskattningen av fri hälso och sjukvård samt vissa andra förmåner som behandlas i betänkande SkU:25 har vi moderater avgivit tre reservationer. Den första gäller förmånsbeskattningen av hälso och sjukvård. Regeringen har i propositionen avvikit från utredningens förslag och föreslagit avdragsbegränsningar när det gäller kostnader för anställdas icke offentligt finansierade hälso och sjukvård. Vi moderater menar att utredningens förslag är att föredra från principiell synpunkt. Arbetsgivare bör enligt vår mening åtnjuta avdragsrätt även för dessa kostnader. Samtidigt uppkommer en förmån hos löntagaren som bör beskattas härför. 2 och 6 om personalrabatter. Här föreslår regeringen bl.a. att de särskilda reglerna om korsvisa rabatter slopas. Det innebär bl.a. att skattefriheten inskränks till att endast gälla personalrabatter inom en koncern. Regeringen påpekar att det ofta enbart är en organisationsfråga om ett företag bedriver sin verksamhet i form av en eller flera juridiska personer. Detta är en skillnad som personalen inte uppfattar. De argument som regeringen anför som skäl för skattefria personalrabatter inom en koncern gäller i lika hög grad för anställda inom s.k. oäkta koncerner, dvs. de företag som står under i huvudsak gemensam ledning. Oftast är det fråga om mindre företag. Eftersom skattelagstiftningen bör vara neutral i förhållande till de organisationsformer som företagen väljer, bör anställda i oäkta koncerner inte behandlas annorlunda än anställda inom andra organisationsformer. Det är också viktigt att anställda i små och medelstora företag inte behandlas på ett sämre sätt än anställda i stora bolagskoncerner. Det moderata förslaget är, att en skattefrihet för personalrabatter skall gälla för alla anställda inom företag som står under i huvudsak gemensam ledning. Herr talman! När det gäller reservationen 3 beträffande mom. 4 angående bilförmåner är den moderata uppfattningen, att den som har tjänstebil i allmänhet behöver bilen i sitt arbete och att innehavet av tjänstebilen medför en kännbar kostnad i form av inkomstbeskattning av förmånen. Vi anser att en skärpning av förmånsbeskattningen kan befaras medföra att allt fler väljer att köpa en egen bil för att mot milersättning använda den i tjänsteutövning. Därmed riskerar man bl.a. att få en äldre bilpark med sämre miljö och trafiksäkerhetseffekter. Därtill kommer också en ökad byråkrati. Det står helt klart att vi inte motsätter oss en översyn av reglerna, men vi anser att nya regler inte skall försvåra tjänstebilsinnehav. Den moderata uppfattningen är att avvisa en generell skärpning av förmånsbeskattningen. Vi anser att de här anförda synpunkterna bör beaktas i den översyn som pågår rörande beskattningen av bilförmåner. Härmed yrkar jag bifall till reservation 1, men jag står självfallet bakom våra övriga reservationer.

Herr talman! I det spännande betänkande som nu debatteras behandlas förmånsbeskattning inom inkomstslaget tjänst. Från Centerpartiets sida har vi funnit anledning att reservera oss på en punkt, nämligen beskattningen av bilförmån. Denna beskattning av tjänstebilars användning för privat bruk är i dag starkt schabloniserad framför allt med avseende på körsträcka. Detta finner vi i Centerpartiet vara en otillfredsställande ordning som egentligen aldrig bort införas och som därför nu snarast bör ändras. Vi anser det vara alldeles självklart att längre utnyttjad körsträcka för privatresor skall åsättas ett högre förmånsvärde än vad kortare körsträcka åsätts. Den principen, dvs. att längre körsträcka ger högre förmånsvärde och vice versa, är en viktig rättvisefråga mellan olika individer. Men det är därutöver en viktig miljöfråga att inte skattesystemet stimulerar till onödig användning av tjänstebil för privatbruk. Än större styrningseffekt för att uppnå bättre miljöeffekter ger en förmånsbeskattning som också tar hänsyn till respektive bilars miljöegenskaper. En klassning av förmånsvärdena med avseende på bilens miljöegenskaper är därför angelägen att åstadkomma. Det är synnerligen angeläget att den översyn som nu pågår i regeringskansliet i detta hänseende får denna inriktning och att förslag framläggs i så pass god tid att de kan bli föremål för ikraftträdande före nästkommande årsskifte. Mot bakgrund av den öppnare attityd som regeringspartiet på senare tid visat till ett fördjupat samarbete hyser jag betydande hopp om att detta skall bli möjligt. Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 4.

Herr talman! Det här betänkandet gäller dels propositionen om skatt på vissa förmåner, dels motioner som ligger utöver propositionen. Vi i Folkpartiet tillstyrker de förslag som finns propositionen. Med anledning av den oro som framför allt har framförts av naprapater om att det skulle bli en försämring för dem vill vi markera att detta inte handlar om någon förändring av naprapaternas ställning gentemot tidigare. Vi förväntar oss att det skall vara så också. När det gäller motionerna har vi reserverat oss beträffande förmånsbeskattningen på bilar. I grunden handlar detta om att man faktiskt måste välja när bekvämlighet eller andra intressen står mot miljöintressen. Vi har nyligen fått veta att regeringen har underkänt planerna på det tredje spåret i ytläge. Sådana beslut måste man kunna ta även när de är obekväma. En mycket stor debattfråga i den här regionen är ju just Dennispaketet. Det handlar till mycket stor del om biltrafiken. Jag använder nu exempel från Stockholms län dels för att de är tillgängliga, dels för att problemen är så pass stora och frågorna aktuella. Det går inte att komma till rätta med miljöproblemen utan att angripa källorna. Miljöhoten i Stockholms län kommer från bilismen. 25 % av personbilarna ägs här av juridiska personer. 11 % av de bilar som hushåll disponerar ägs eller leasas av hushållens arbetsgivare. Det är ca 60 000 bilar. Det alltså inte något litet antal i detta län. Dessa bilar körs mycket mer än andra bilar. Bilar som kör genererar avgaser, trängsel och buller. Stillastående bilar är ett mindre problem, utom i centrala innerstan, men de har för det mesta körts dit. Enligt resvaneundersökningen för några år sedan körs förmånsbilarna mycket mer än de privatägda. Ungefär två tredjedelar av dem körs mer än 2 000 mil om året. Det är bara 13 % av de privatägda bilarna som körs mer än 2 000 mil om året. De nyare skattereglerna har gjort att långkörare ännu mer har attraherats av förmånsbilar. Vi har fått ett system där de som kör väldigt mycket privat använder tjänstebil medan de som kör mycket i tjänsten använder privatbil och skriver reseräkning. Detta är fel. Den stora mängden rullande bilar, varav många är förmånsbilar, är ett nationellt, regionalt och lokalt problem. Därför har Stockholms stad, som styrs av socialdemokraterna med stöd av andra partier, bl.a. Folkpartiet, krävt att regeringen omprövar reglerna för förmånsbilar. De förslag som finns i Dennispaketet med biltullar, eventuella regionala bensinskatter och stora kollektivtrafiksatsningar är jättebra, men de påverkar inte dem som kör förmånsbil. För dem lönar det sig fortfarande att ta sin förmånsbil. Deras arbetsgivare kommer att betala eventuella bensinskatter och biltullar, och de betalar parkeringsböter. Den delen av bilkörningen kan man inte påverka med dessa åtgärder. Herr talman! Jag menar att det är i grunden fel att konstruera ett system så att enbart de som kör mycket privat kan tjäna på att ha förmånsbil. När man väl har betalt för detta är det alldeles gratis att köra. Allt ifrån långa semesterresor över halva jordklotet till turen ner till affären blir billigare med bilen än med andra färdmedel. Man tar sin förmånsbil och sparar dyra busspengar. Dessutom är detta ett system som framför allt gynnar män, herr talman. Om man skall använda skattepengar för att subventionera detta tycker jag definitivt inte att det skall göras på ett sätt som i så pass hög utsträckning gynnar män och högavlönade män. Vi måste i stället få ett system med rörlig kostnad för brukaren, ett system där tjänstebil inte är för privatbruk och privatbil inte är för tjänstebruk. Vi måste få ett system som tar hänsyn till bilarnas miljöegenskaper. Jag skulle helst se att vi inte hade några förmånsbilar alls utan att det faktiskt handlade om regelrätta tjänstebilar. Utskottet hänvisar återigen till ett ständigt pågående arbete. Detta verkar vara en evighetsmaskin. Därför har jag reserverat mig tillsammans med många andra för ett tillkännagivande som skall göra att regeringen måste komma med ett sådant här förslag. Jag yrkar bifall till reservation nr 4.

Herr talman! Jag tror inte, som Karin Pilsäter, att man använder tjänstebilen för att åka på semester genom hela Europa. Nu ligger det till så att Sverige består av litet mer än bara Stockholm. Det är inte alltid de rika som har en tjänstebil, Karin Pilsäter. En tjänstebil använder man för sitt arbete, för att få sin inkomst. Det är en stor kostnad för företaget. De är mycket noga med vad man använder sin tjänstebil till. Vi måste också vara medvetna om att det är ganska hårda beskattningar på dessa förmåner.
Herr talman! Det är just detta som är problemet. Man blandar ihop tjänstebilar, dvs. bilar som används i tjänsten, med förmånsbilar. Det är bilar som man framför allt använder privat. En förmånsbil är en bil som man har som en förmån från sin arbetsgivare. Jag tror nog att vi allihop om vi tänker efter är bekanta med ganska många som har förmånsbilar och som använder dem både på semesterresor och till många andra ärenden. Detta är ett faktum. Jag har hur mycket statistik och uppgifter som helst. Att jag just tog fram dem för Stockholms län beror på att det är ett mycket stort problem här, att det är mycket vanligt förekommande här och att det finns mycket bra tillgängliga siffror. Jag tror säkert att det går att få fram siffror för alla län. Problemet är att det i grunden inte handlar om tjänstebilar som används för tjänstebruk utan om förmånsbilar som används för privat bruk.

Herr talman! Vi i Vänsterpartiet vill över huvud taget komma ifrån ett system med förmåner. Förmåner gynnar i stor utsträckning höginkomsttagare. Om man beskattar förmåner ganska ordentligt kommer vi ifrån detta. Det skulle leda till att vi får rena löner i stället. När det gäller de förmåner som diskuteras här, framför allt bilförmånerna, tycker vi att det är ganska vansinnigt att man har sådana som faktiskt uppmuntrar till bilkörning. Det är precis som Karin Pilsäter tidigare har sagt, det här är ett stort miljöproblem. Det subventionerar vi i stor utsträckning med skatter. I vår motion har vi skrivit att man bör lägga på en bilförmån motsvarande 4 000 mils körning. Då skulle bilförmånen bli så pass hög att förmånsbilarna i stor utsträckning skulle försvinna. Det här handlar, precis som Karin Pilsäter säger, om förmånsbilar och inte om tjänstebilar, Jan-Olof Franzén. Jag har hört argumenten i tidigare sammanhang, har man en firmabil med firmaschabloner kör man inte i väg med den på semester. Jag satt ordförande i en taxeringsnämnd för ett antal år sedan där jag just mötte detta argument. Vi skulle lägga en bilförmån på någon. Då sades det att det var firmaschabloner på den och att man inte ger sig i väg på semester i en sådan bil. Sammanträdet efter begärde just den nämndledamoten att vi skulle ta upp ärendet igen eftersom han hade mött vederbörande på semester i Dalarna. Man skall nog vara litet försiktig när man debatterar dessa delar. Detta med bilförmåner skapar ett annat problem. Arbetsgivaren köper in bilarna, och han köper dem oftast på ett företag som är centralt beläget. Det missgynnar faktiskt småorternas bilhandlare i ganska stor utsträckning. Det är också en aspekt som man faktiskt måste ta med i beaktandet. Reglerna för bilförmåner kan ju ändra sig över en natt om det t.ex. visar sig att resultatet av en utredning kommer fram till vissa bilförmåner som råkar missgynna två västsvenska biltillverkare. Då ändrar man detta över en natt så att dessa i stället blir gynnade. Här är det alltså fråga om indirekta subventioner till svensk biltillverkning. Jag tycker att det är väldigt roligt att det här finns en gemensam reservation, reservation 4, från Centern, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och kds. Jag hoppas att antalet reservanter kan utvidgas med ytterligare något parti nästa år, och förhoppningsvis kanske vi slipper en reservation när vi kommer ifrån detta med bilförmåner över huvud taget. Det är ju det som måste vara målsättningen. Tjänstebilar skall få finnas, men bilförmånerna skall i princip bort.
Herr talman! Jag tror att det system som Per Rosengren är inne på kan bli ett mycket sämre system, för då kommer man att köpa en gammal bil och tar ut milersättning av företaget. Det kommer att medföra en massa krångel och en mer miljöförstörande effekt i hela riket, så jag tror inte att man vinner något ur miljösynpunkt. I dag har man fina bilar. De är rejäla, nya och effektiva, och man har stor kontroll över bilarna, vilket är en fördel för miljön. Men vill man ha en sämre miljö, är det ju klart att man i stället kan rekommendera att göra som Per Rosengren förordar.
Herr talman! I dag kör många med alldeles för stora bilar. På grund av den förmånsbeskattning som vi har väljer många en betydligt större bil än de annars skulle ha valt. Däri ligger det stora problemet. Detta att de i stället skulle köpa en gammal bil finns det inga belägg för. Jag har hört dessa argument några gånger, men jag vet inte vad det skulle finnas för belägg för detta. I stället för att betala pengar i form av skatt för förmån, kan man i stället lägga pengarna på amortering och räntor när man köper en bil av nyare årsmodell. Att det med automatik skulle leda till att man köper äldre bilar tror jag inte att det finns några belägg för. Sedan skulle det vara intressant att höra moderaternas syn på frågan om konkurrensskälen. Jag hävdar att detta system gynnar ett antal bilfirmor, där uppköpen sker, och att det missgynnar bilhandlare på små orter. Det är inte heller konkurrensneutralt. Jag tycker att vi skall försöka skapa så mycket konkurrensneutralitet som möjligt i samhället.

Herr talman! Mycket har redan sagts i debatten när det gäller bilförmånerna, något som jag också tänker prata litet grand om. Vi tycks ju från de flesta partier vara tämligen överens om att förmånsbilarna faktiskt ställer till med miljöproblem. Det var intressant att höra Jan-Olof Franzéns inlägg här. Han har tydligen fått för sig att det skulle bli ännu sämre för miljön, om förmånsbilarna togs bort. Han tycks på något sätt utgå från att de bilar som vi har i dag, med den bensinförbrukning som kanske ligger på i genomsnitt 0,8-1 liter per mil skulle vara någon sorts slutpunkt för den tekniska utvecklingen av bilar med motorer som drivs med fossila bränslen. Det kanske är obekant för Jan-Olof Franzén att det pågår ganska omfattande forskningsprojekt bland de stora biltillverkarna runt om i världen, där målet är att komma ned till en förbrukning som ligger på 2-3 deciliter per mil för nya bilar. Det finns ju all anledning att se på vad en annan styrning av marknaden får för effekter på utvecklingen. Det är ju faktiskt så, att det system som vi har i dag inte gynnar en sådan utveckling, eftersom det gör att bensinförbrukningen blir ointressant. Man behöver inte själv ta ansvar för de kostnader som uppstår om man förbrukar mer bensin eller har större och dyrare bilar. Det råder ju ingen tvekan om att detta driver upp miljöproblemen på ett oacceptabelt sätt. I andra sammanhang kämpar vi för att med hjälp av miljöskatter och andra styrande skatter få ned konsumtionen av sådant som vi inte vill ha. Då vore det rätt orimligt om vi skulle behålla ett system som verkar i precis motsatt riktning. Det kan väl inte råda någon tvekan om det. Jag är mycket förvånad över att moderaterna driver den linjen. Sedan är det också viktigt att titta på typen av bilar när ett sådant här system skall utformas. Det finns ju andra drivmedel. Det stora problemet är ju naturligtvis bl.a. de bränslen som används och inte bara materialåtgången och bilens återvinningsbarhet. Därför har vi i motionen påpekat att man skulle kunna titta på möjligheten att styra genom att undanta bilar, som drivs med el eller vätgas, från förmånsbeskattning. Det skulle kunna vara ett sätt att styra detta. Men jag skall inte orda så mycket mer om detta. Mycket har sagts. Jag vill bara yrka bifall till reservation 4.
Herr talman! Ronny Korsberg har i stället nästan understrukit vikten av att man använder sig av tjänstebil, för det är väl helt naturligt att en firma har råd att köpa det mest utvecklade som kommer, vilket är en förutsättning för att vi skall få en ren och bra miljö. Det jag vänder mig emot är att om jag kanske köper en gammal bil för att använda i tjänsten och får milersättning, så blir det inte den allra dyraste och senaste bilmodellen, utan det blir ett mellanting eller en gammal bil. Det är det som jag menar ger negativa miljöeffekter.
Herr talman! Nej, det är precis tvärtom, Jan-Olof Franzén. Om man själv får ta ansvar för de kostnader som uppstår när man köper stora bilar som slukar mycket bensin, kommer man också att vara intresserad av att utvecklingen drivs mot bränslesnålare bilar. Men om företaget tar hand om kostnaden, bryr jag mig inte så mycket. För företagets del är kanske inte kostnaden så där våldsamt stor i förhållande till andra kostnader som företaget har för den som har denna bil. Verkligheten visar att det förhåller sig på det sättet. Det måste vara vi själva som genom vår medvetenhet ser till att utvecklingen går den väg vi vill. Det är ju inte så, att folk kommer att köpa gamla taskiga bilar bara för att de själva måste betala, utan de kommer självfallet att kräva bättre bilar med renare bränslen. Det är den vägen som vi måste driva utvecklingen så att vi inte håller emot en sund utveckling.
Herr talman! Tror då verkligen Ronny Korsberg att den anställde i ett företag har mer pengar för att hänga med och köpa det allra modernaste än ett företag, som kanske har råd att köpa och investera i en bil som är välutvecklad och bra för miljön? Jag tvivlar på detta.
Herr talman! Genom att det är så många människor som inte själva behöver ta ansvar för kostnaderna, drivs ju även kostnaderna för bilarna upp. Om man tar bort det gamla systemet och gör det dyrare att äga en tjänstebil, kommer naturligtvis priserna dessutom att pressas ned. Företaget, som kan gömma kostnaderna, kommer ju självfallet inte att gynna utvecklingen för oss konsumenter på det här området. Utvecklingen kommer att drivas åt fel håll, om man inte som privatperson får ta ansvaret för kostnaderna fullt ut.

Herr talman! Jag vill inskränka mitt anförande till att enbart omfatta bilförmånsbeskattningen. Våra gällande regler för beskattning av förmånsbilar är utformade på ett sätt som ger samma förmånsvärde och därmed kostnad för förmånsbilinnehavaren, oavsett om han eller hon kör 50 eller 5 000 mil privat. Det är alldeles uppenbart att detta system medför att förmånsbilinnehavaren kör mer privat än vad fallet skulle vara om det fanns någon form av rörlig kostnad för denna körning. Förutom de negativa miljökonsekvenser som detta för med sig finns det också industripolitiska skäl som talar emot nuvarande bilförmånsbeskattning. I rapporten Energianvändningen i Sverige, ett internationellt perspektiv, presenterad av NUTEK under våren 1994, konstateras att Sverige har ett av de mest bränsleintensiva bilbestånden i Europa. Alla världens länder funderar nu över hur man skall kunna uppfylla den klimatkonvention som undertecknades i Rio. När det gäller åtgärder i trafiken, den enda sektor där koldioxidutsläppen fortfarande ökar inom OECD, finns tre möjligheter: att begränsa bilismen, att odla och övergå till biobränsle och att sänka bilarnas bränslekonsumtion. Den första möter motstånd överallt, den andra har kapacitetsbegränsningar, men den tredje visar stora tekniska möjligheter. Enligt ett kristdemokratiskt synsätt är en kombination av alla tre alternativen nödvändig. Att som enda land i världen fortsätta med ett system som gör att hälften av alla nya bilar säljs till människor som inte betalar sin bensin ger helt fel signaler. Systemet straffar skattemässigt ut bilar med dyr teknik som innebär en sänkning av bensinförbrukningen. Det kommer att bli omöjligt att uppnå våra egna koldioxidmål utan att kraftigt inskränka trafiken. Vidare kommer vår bilindustri att få allt svårare att hävda sig på en internationell marknad, där sänkt bensinförbrukning blir ett allt viktigare försäljningsargument. Mot bakgrund av ovanstående förespråkar kristdemokraterna ett system för beskattning av tjänstebilar där förmånsbilsinnehavaren betalar för all privat bensin i utbyte mot en sänkning av förmånsvärdet. Det skulle exempelvis kunna utformas så att förmånsbilsinnehavaren skriver reseräkningar för de mil som körs i tjänsten och då skattefritt kan erhålla ersättning motsvarande bensinkostnaden enligt lämplig schablon. Det är glädjande att det finns flera motioner som syftar till att man skall uppnå en mer miljöanpassad beskattning av bilförmåner, bl.a. genom att göra beskattningen beroende av den privata körsträckan. De nuvarande reglerna, som utgår från en fast schablon för körsträckan, är olämpliga, och reglerna bör skärpas för längre körsträckor. Den översyn av reglerna som pågår i Finansdepartementet måste redovisas så snart som möjligt, och regeringen bör lägga fram förslag till förbättringar som kan tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 1996. I dagens tidningar framgår att ett förslag miljöklassning av bilar bereds, men även frågan om den privata körsträckan måste vara med i denna beredning. Herr talman! Jag yrkar bifall till fempartireservationen nr 4.

Herr talman! De föreslagna detaljändringarna i tullagen innehåller två moment. Det är dels fråga om en kontrollbefogenhet när det gäller vissa utpekade varor, dels fråga om vem som skall bära kostnaderna för dessa kontroller. Vi ställer självklart upp på kontrolldelen. Det är viktigt att ändringen kan genomföras. Däremot har jag i tidigare debatter också framfört att kontroll av den typ av varor som är allmänfarliga är ett statligt intresse, och det är staten som har ansvaret för att sådan kontroll genomförs. Då är det också staten som skall bära kostnaderna för det. Med den uppläggning som nu finns vill regeringen lägga kostnaderna på trafikanterna. När det gäller den EU-interna handeln är denna ändring speciellt olycklig, eftersom medlemskapet i unionen syftar till att handeln skall kunna fungera smärtfritt. Framför allt skall transaktionskostnaderna vara låga. Det är alltså skälet till att vi inte ställt oss bakom den ändring som innebär att kostnaderna läggs på trafikanterna. Mot bakgrund av detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till betänkandet.

Herr talman! I gällande övergångsbestämmelser till tullagen, 1994:1550, har den som medför vissa varor över den inre gränsen anmälningsskyldighet vid gränspassagen. Tullverket har befogenhet att kontrollera att denna anmälningsskyldighet fullgörs på ett riktigt sätt. Dessa bestämmelser kompletteras i dagens betänkande med skyldigheten för transportföretagen att ställa lokaler till förfogande, så att kontroll av vissa Resande åläggs skyldighet att medverka vid uppackning av sitt bagage, oavsett om det gäller EU trafik eller tredjelandstrafik. Vidare ges Kemikalieinspektionen tillgång till Tullverkets uppgifter om import och export av kemikalieprodukter. Detta gäller även för uppgifter på ADB-medium. Övergångsbestämmelserna ändras så att för ormar och andra reptiler bibehålls de nationella kontrollbestämmelserna, vilket innebär att det krävs tillstånd för införsel. nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfä och fisk skall kontrolleras i enlighet med de äldre bestämmelserna. Herr talman! Till betänkandet har fogats en reservation från moderaterna i skatteutskottet. Reservationen bygger på två enskilda moderatmotioner och vänder sig mot kostnaderna för lokaler och kontroll som kommer att drabba näringslivet. Utskottsmajoriteten anser med hänsyn till vad riksdagen tidigare uttalat om vikten av kontroll vid den inre gränsen att det inte finns några bärande skäl för att ha olika regler beroende på om trafiken kommer från tredje land eller från ett EU-land. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till skatteutskottets betänkande och avslag på reservationen.

Fru talman! Detta betänkande behandlar i huvudsak de förslag i regeringens budgetproposition som gäller post och teleområdena. Vi moderater godtar huvuddelen av förslagen såsom anslagen till Post och telestyrelsen, upphandling av särskilda samhällsåtaganden, kostnader för SOS Alarmering samt informationsteknik och telekommunikation m.m. Vi har dock två reservationer i betänkandet, som jag tänkte beröra litet närmare. Vi moderater har också, i samband med den allmänna motionsperioden, framfört vissa krav utöver förslagen i budgetpropositionen. Fru talman! Detta betänkande bär rubriken Postoch telekommunikationer. Det är egentligen ganska talande. Om det är något som har börjat att bli alltmer intimt sammankopplat och kommer att fortsätta att kopplas samman, så är det just postverksamheten och telekommunikationerna. Befordringen av meddelanden övergår mer och mer till tele och datalinjerna. Denna utveckling har också satt sina spår i exempelvis Posten AB:s verksamhet. Med tjänsterna inom AB olika sätt att förmedla meddelanden. För att denna utveckling skall kunna fortsätta, vilket vi moderater anser är viktigt, måste de avreglerade post och telesektorerna kunna utvecklas relativt fritt i framtiden. Fru talman! Detta betänkande behandlar också utgifter i statsbudgeten på dessa områden. Vi moderater har ett besparingsförslag på 150 miljoner kronor utöver vad regeringen föreslår. Det är ersättningen till Posten AB för vad som kallas rikstäckande betalnings och kassaservice. Vi föreslår inte denna besparing därför att vi skulle anse att denna verksamhet är oviktig - tvärtom. Vi föreslår besparingen därför att statens ekonomi måste förbättras men också därför att vi tror att det fortfarande går att göra en hel del på detta område för att effektivisera och förbilliga verksamheten. Vi är övertygade om att det går att effektivisera denna verksamhet på olika sätt, och vi tror att Posten AB har förutsättningar att uppnå de viktiga målen till en lägre kostnad för staten. Vi vill också regeringen skall påbörja utförsäljningen av Telia och delar av Posten AB. Det är naturligt att konkurrensutsatt verksamhet inte skall ägas av staten. De nödvändiga samhällsåtaganden som vi är överens om behövs kan ordnas via avtal mellan staten och Posten AB eller andra aktörer på marknaden. Med tanke på de uppgifter som framkommit i dagens nummer av Dagens Industri angående regeringens planer på en utförsäljning av just Telia förväntar jag mig givetvis att socialdemokraterna också stöder vår reservation nr 3. Jag yrkar därför bifall till den. I Dagens Industri från i dag, onsdagen den 31 maj, talas det om Perssons hemliga EU-plan, där man säljer statliga företag för 70 miljarder. Ett av de företag man pratar om att sälja ut är just Telia. Fru talman! Avslutningsvis vill jag därför fråga socialdemokraternas representant Hans Stenberg följande. Med anledning av uppgifterna om att regeringen planerar att föreslå en försäljning av bl.a. Telia är väl utskottsmajoritetens skrivning på detta område ganska inaktuell. Det står ju att man inte anser att Telia skall privatiseras. Kan Hans Stenberg lova att han tänker säga nej till det förslag som vi har fört fram, som tydligen också skall komma från Göran

Fru talman! Utvecklingen inom såväl post som telekommunikation går snabbt, skapar möjligheter och bör också kunna bidra till ökad decentralisering av såväl näringsliv som boende. God tillgång till och bra service i fråga om post och telekommunikationer är med andra ord en viktig grund för regional utveckling. Trafikutskottet delar i sitt betänkande nr 25 denna grundsyn samtidigt som utskottet erinrar om att riksdagen mot denna bakgrund fastställt sociala och regionala politiska mål i såväl postlag som telelag. Men det räcker inte med att enbart fastställa mål. Det gäller också att klara målsättningen och att kunna redovisa detta. Utskottet menar att "det är mycket viktigt att regeringen för riksdagen årligen redovisar hur de av statsmakterna fastställda målen uppfylls" och "förutsätter att den av riksdagen begärda redovisningen av hur de av statsmakterna fastställda målen uppfylls kommer att lämnas av regeringen". Någon sådan redovisning av måluppfyllelsen har, sedan avregleringen av post och telemarknaden, ännu inte gjorts av regeringen. Av bl.a. det skälet råder i dag en del skilda uppfattningar om post och telekommunikationernas verksamhet. Så understryker exempelvis utskottet den betydelse som lantbrevbäringen har för den regionala utvecklingen samtidigt som verkligheten är den att översynen av lantbrevbäringen nu resulterar i bl.a. indragningar av s.k. avstickare från lantbrevbärarens färdväg. Det får till resultat att människor i glesbygd självklart upplever dessa förändringar som försämringar och i strid med gällande lagstiftning. Regeringen anser i bil. 7 till budgetpropositionen att "rikstäckande post och kassaservice måste säkerställas" och minskar nuvarande anslag med Utskottet förutsätter att riksdagens mål om en väl fungerande och rikstäckande postservice och betalnings och kassaservice uppfylls och tycker också att detta kan ske genom 50 miljoner kronor mindre i anslag. Neddragningen, 25 %, är betydande, och någon analys av vilka konsekvenser detta får för den lagstiftade, rikstäckande servicen redovisas inte. Som så många gånger förr är risken uppenbar att det är servicen och människorna längst ut i glesbygden som drabbas. Till dess regeringen kan leda i bevis att föreslagna neddragningar inte försämrar service och tillgänglighet i glesbygden kan vi i Centern inte acceptera föreslagna besparingar på detta område utan menar att anslaget bör bibehållas på oförändrad nivå. Fru talman! Anslaget till Posten AB för rikstäckande betalnings och kassaservice bör därför räknas upp med 75 miljoner kronor till sammanlagt Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 2 i trafikutskottets betänkande nr 25 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag vill något beröra de två reservationer som Folkpartiet liberalerna har fogat till detta betänkande. När det gäller privatiseringen av Telia och Posten är det vår övertygelse att det viktigaste är att vi har en effektiv konkurrens. En effektiv konkurrens gynnar konsumenterna och även företagen. Telia har en dominerande ställning på telemarknaden. Därför är det svårt att uppnå målet om en effektiv konkurrens på telemarknaden. Telia utsätts nu för en ganska skarp konkurrens, och Telias ställning som dominerande aktör minskas successivt. Men än så länge har Telia denna dominerande ställning. Därför är vi inte angelägna om att nu privatisera Telia. Det är inte bättre med ett privat monopol än med ett offentligt monopol, och Telia har nästan en monopolställning i dag. Detta gäller givetvis också posten. När det sedan gäller telesystemets utbyggnad råder det ingen politisk strid om att ett modernt och välutvecklat telesystem är viktigt, inte minst för glesbygden. Det kan möjliggöra att nya högteknologiska företag kan verka långt ute i våra glesbygder och därmed inte minst spara in en hel del miljöskadligt och dyrbart resande. En utbyggnad av telesystemen kan ibland vara företagsekonomiskt olönsam för den som bygger ut. Då menar Folkpartiet liberalerna att vi bör införa samma ordning vad gäller telekommunikationer som vad gäller järnvägs och flygkommunikationer, nämligen möjlighet för staten att köpa in företagsekonomiskt olönsam utbyggnad av telenäten. Om staten gör bedömningen att det ur regionalpolitisk eller samhällsekonomisk synpunkt är fördelaktigt att göra en större teleinvestering än vad telenätsägaren hade tänkt sig, vill vi att möjligheten för staten att gå in och göra ett köp öppnas. Därmed vill jag yrka bifall till reservation 5. Givetvis står vi bakom den andra reservationen också, men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservation 5.

Fru talman! Väl fungerande kommunikationer är en grundförutsättning för ett modernt välfärdssamhälle. Detta gäller inte minst post och telekommunikationer som under senare år har kommit att spela en allt viktigare roll för att skapa bra utvecklingsmöjligheter i landets alla delar. Denna utveckling kommer med all säkerhet att bli ännu tydligare i framtiden. Med den moderna tekniken blir det möjligt för många företag att decentralisera och förlägga verksamhet till glesbygden. Men förutsättningen för att det skall fungera är att post och telekommunikationerna fungerar bra även utanför de stora befolkningskoncentrationerna. Gör man en internationell jämförelse på det här området kan man konstatera att Sverige ligger mycket långt framme. Kan vi behålla och vidareutveckla den tätposition som jag vill påstå att vi har på det här området, kommer det i framtiden att bli en stor konkurrensfördel för de svenska företagen. Bra post och telekommunikationer är inte bara ett villkor för att företagen skall kunna utvecklas på alla orter. Det är också en förutsättning för att människor skall kunna leva bekvämt och ha ett bra liv. Därför är det oerhört nödvändigt att både upprätthålla och vidareutveckla denna typ av kommunikationer, även i glesbygd. Då kommer man in litet grand på det Torsten Gavelin nämnde, att det är nödvändigt att inte bara göra företagsekonomiska bedömningar när det gäller denna utbyggnad. Man måste se både näringspolitiskt och regionalpolitiskt på de satsningar som görs. Därför är det nödvändigt att se till att statens behov, styrning kontroll och insyn, blir tillgodosedda på ett bra sätt. Det bästa sättet att uppnå det är att ha ett statligt ägande på det här området. På så vis kan både serviceåtaganden och samhällsinflytande säkerställas. Därför avstyrker utskottsmajoriteten moderaternas förslag om utförsäljning av Posten och Telia. Jag vill försäkra Jan Sandberg att vi inte baserar politiken på spekulationer i enskilda tidningsartiklar. Vi har något längre framförhållning än så. Fru talman! För att posten skall upprätthålla en rikstäckande betalnings och kassaservice på orter där det inte är kommersiellt lönsamt får posten en särskild ersättning för det. I budgetpropositionen föreslås att anslaget till posten för rikstäckande betalnings och kassaservice skall minskas med 50 miljoner till 300 Bakgrunden till minskningen är den rationalisering och effektivisering som skett inom posten under de senaste åren. Den här produktivitetsförbättringen gör att vi är övertygade om att det är möjligt för posten att upprätthålla den här servicen även med det minskade anslaget. Men det går naturligtvis inte att minska anslaget hur mycket som helst. Om man som moderaterna föreslår mer än halverar anslaget tror vi att man passerar smärtgränsen. Vi är övertygade om att med den relativt måttliga minskning som vi föreslår kommer detta att fungera. Jag vill understryka att det inte handlar om en sänkning av ambitionen. Alla skall även fortsättningsvis ha tillgång till en väl fungerande betalningsoch kassaservice. Postens åtaganden på det området ligger fast. Riksdagen har också fastställt social och regionalpolitiska mål i postlagen. Över statsbudgeten anvisas särskilda medel för upphandling av serviceåtaganden till förmån för handikappade. Dessutom träffas som sagt avtal med Posten om upprätthållande av rikstäckande betalnings och kassaservice. Post och telestyrelsen har till uppgift att verka för att de mål som riksdagen har slagit fast uppfylls. Det är angeläget att upprätthålla en acceptabel service och se till att nödvändiga förändringar på detta område sker med varsamhet, exempelvis när det gäller förändringar på lantbrevbärarlinjer och liknande. Det kanske förtjänar att påpekas att detta inte innebär att det inte kommer att ske förändringar av postens verksamhet i framtiden. Människors behov av både post och betalningstjänster förändras mycket snabbt. Om postservicen skall fungera i framtiden krävs en anpassning till de förändringar som sker för övrigt i samhället. Jag är också övertygad om att om den här servicen långsiktigt skall kunna upprätthållas i framtiden är det nödvändigt att posten ges möjlighet både att utveckla de betalningsförmedlingstjänster som man har och att utveckla ytterligare finansiella tjänster. Fru talman! Eftersom postmarknaden ganska nyligen avreglerats är det viktigt att noga följa utvecklingen inom det området. När flera postföretag kommer att finnas på marknaden är det rimligt att samtliga aktörer på postmarknaden bidrar till att en rikstäckande service tryggas i framtiden. Därför ser vi det som mycket positivt att regeringen nu utreder möjligheten till en solidarisk finansiering av de sociala och regionala kostnaderna genom att undersöka om det går att införa en avgift från samtliga företag som är aktiva inom marknaden. När det gäller tidningsdistributionen har prisutvecklingen varit oroande hög sedan avregleringen av postverksamheten inleddes. Jag vill understryka att det är ett samhällsintresse att även relativt små fackoch specialtidskrifter kan distribueras till överkomliga kostnader och att människor på landsbygden har tillgång till dagstidningar på rimliga villkor. Tidigare fanns ett mål fastställt för prisutvecklingen på tidningsdistribution. Jag anser att regeringen, i det beredningsarbete om den framtida utformningen av postmarknaden som nu pågår, mot bakgrund av den oroande prisutvecklingen på det här området som ett alternativ bör överväga återinförande av prismålet. Fru talman! Väl fungerande telekommunikationer är som sagt en grundförutsättning för ett modernt välfärdssamhälle. I synnerhet under senare år har telekommunikationerna och den nya informationstekniken spelat en allt viktigare roll för att skapa goda utvecklingsmöjligheter i landets alla delar. Med den moderna tekniken har det blivit möjligt även för de tekniskt mest avancerade företagen att lokalisera delar av sin verksamhet utanför de stora befolkningskoncentrationerna. Rätt använd kommer den nya informationstekniken att avsevärt stärka vår konkurrensförmåga. Därför är det angeläget att hela landet får möjlighet att använda den nya informationstekniken. Det är positivt att regeringen nu granskar tillgången till fungerande tele och datakommunikation till rimliga priser och ser över hur det kan främjas i landets alla delar. Fru talman! Eftersom väl fungerande telekommunikationer har mycket stor betydelse för företagen och människorna i landet har riksdagen därför fastställt sociala och regionalpolitiska mål i telelagen. Också på det området, precis som på postområdet, går utvecklingen oerhört snabbt. Människors och företags krav på fungerande data och telekommunikationer ökar snabbt. Därför är det viktigt att noga följa utvecklingen på den nu avreglerade telemarknaden, så att inte oönskade sociala eller regionalpolitiska effekter uppstår. Post och telestyrelsen har ansvar för det här, och regeringen skall dessutom återkommande redovisa en utveckling till riksdagen. Moderniseringen av Telias nät går nu i snabb takt, och samtliga abonnenter i landet kommer att vara anslutna till AXE-systemet senast vid utgången av 1997. Även när det gäller nätet för data och bildöverföring ligger Sverige mycket väl framme i både utbyggnad och teknisk utveckling. Ett av problemen på det här området har varit att telenätets områdesindelning inte stämmer överens med kommun och länsgränser. Det innebär att vissa människor får orimligt höga kostnader för samtal exempelvis till det egna kommunalkontoret. Naturligtvis är det inte rimligt att människor skall behöva ringa rikssamtal inom den egna kommunen. Det finns också en strävan från Telias sida att justera gränserna där det är möjligt. Det finns också en möjlighet för kommunerna att åtgärda det här genom att införa s.k. Mot den här bakgrunden, och de bekymmer som ändå finns, är det angeläget att den utveckling vi nu har mot ett rundare Sverige när det gäller teletaxor kan fortsätta och även skyndas på. Fru talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag vill instämma i vad Hans Stenberg säger vad gäller att det är viktigt att vi i Sverige håller oss väl framme på området, både på postsidan och på telekommunikationssidan. Om vi tittar på telekommunikationssidan och gör kopplingen till de glesare bebodda delarna av Sverige, kan vi se att den avreglering som har genomförts har gjort att just de delarna av Sverige fortare än annars nu får tillgång till den moderna AXE-tekniken. Det handlar om en tidigareläggning av de här investeringarna på lågt räknat två år. Det finns alltså mycket positiva exempel på att de här delarna av Sverige gynnas, om man ser på resultatet av avregleringen. När det sedan gäller ersättningen till Posten för den rikstäckande betalnings och kassaservicen har vi i vår reservation förklarat något av orsaken till att vi tror oss kunna spara mer än vad Socialdemokraterna gör. Postens möjligheter att ytterligare effektivisera sin verksamhet. Sedan har Posten i dag också ett rikstäckande servicenät, som i sig har ett värde för ett företag som Posten. Om man jämför med telekommunikationsområdet, har vi krävt att Telia skall upprätthålla just servicen i glesbygd utan att vi ersätter Telia på något sätt. Det har ansetts att det heltäckande servicenätet på telekommunikationssidan ger sådana fördelar. Precis samma sak är det på postsidan. Sedan undrar jag fortfarande hur det är med de eventuella planerna i regeringskansliet på en utförsäljning av Telia. Det är inte bara Göran Persson som påstås vilja sälja Telia, utan kommunikationsminister Ines Uusmann sade redan i höstas att hon mycket väl kunde tänka sig en börsintroduktion av Telia. Med tanke på vad majoriteten säger i det här utskottsbetänkandet är frågan vad som händer om det kommer ett förslag från regeringen om Teliaprivatisering: Kommer Hans Stenberg och Socialdemokraterna att motarbeta det även då?
Fru talman! När man lyssnar på Jan Sandberg skulle man kunna tro att företagen bedriver något slags social verksamhet på rent ideella grunder. Om man totalt släpper det statliga inflytandet på det här området, som Jan Sandberg vill göra, och överlåter åt marknadskrafterna att hantera det, kommer det självklart inte att vara kommersiellt gångbart att bedriva verksamhet i glesbygden, dvs. där det är verklig glesbygd. Den bistra sanningen är ju den, att om det skall gå att bedriva sådan här verksamhet kommersiellt måste det finnas ett visst kundunderlag. När vi nu ser både post och telekommunikationer inte bara som en handelsvara vilken som helst utan som en samhällsservice, en rättighet som alla människor skall ha, kan vi konstatera att det är oerhört svårt att klara det utan ett statligt inflytande på området. Därför kan jag garantera Jan Sandberg att jag kommer att bestämt motsätta mig en utförsäljning av Posten och Telia. Att staten helt skulle lämna sitt inflytande på det här området är för mig otänkbart.
Fru talman! Jag tackar för det klargörandet från Hans Stenberg. Om det kommer ett förslag på det här området med den inriktning som antyds i dagens nummer av Dagens Industri vet vi att i varje fall Hans Stenberg kommer att göra allt han kan för att motverka det. Jag tror i och för sig att det vore väldigt olyckligt för Sverige och inte minst för de glesare delarna av Sverige. Vi har de facto redan nu mer eller mindre bevis på att en avreglering av telekommunikationerna ger fördelar för Sveriges glesbygd. En av orsakerna till att bl.a. Telias chef gärna ser en börsintroduktion är att Telia därigenom får en ökad kapitalbas, som kan satsas bl.a. på de glesare delarna av Sverige. Det visar också erfarenheterna från avregleringen. Jag vill påstå att en privatisering av Telia ökar möjligheterna för alla delar av Sverige att få tillgång till moderna telekommunikationer. Jag kan jämföra - vilket jag gjorde tidigare - med den tidigareläggning av AXE-utbyggnaden som Telia nu har satt i gång, som var en följd av att beslut fattades om fri konkurrens på telekommunikationsområdet. Tack vare detta har man tidigarelagt sina AXE investeringar i Sveriges glesare delar med ungefär två år. Då skall vi komma ihåg att det inte var länge sedan som Socialdemokraterna föreslog att Telia skulle få ett ökat statligt stöd för att bekosta dessa investeringar. Alla vet nog att det inte finns några sådana statliga pengar i dag. Det behövs inte heller statliga pengar, visar det sig, utan det handlar om att få till stånd en konkurrens som gör att kunderna i alla delar av Sverige får tillgång till bättre och modernare telekommunikationer. Det visar erfarenheterna. Jag tackar alltså Hans Stenberg för klargörandet vad gäller hans inställning till en privatisering av Telia. Det skall bli intressant att följa upp det ställningstagandet de kommande åren.
Fru talman! Enligt Jan Sandberg skulle det finnas likheter mellan avreglering och privatisering. Jag tycker inte att man kan ta det steget fullt ut. Vi har i Sverige ett stort, dominerande, statligt teleföretag, Telia, som i stort sett kontrollerar hela marknaden. Vi har med det lyckats bygga upp ett av världens absolut bäst fungerande telenät. Jag tillåter mig att starkt tvivla på att det här skulle ha kunnat göras om Telia hade haft privata ägare. Det handlar om just kombinationen av frihet för företagen att verka i en viss konkurrens på marknaden och ett stort statligt inflytande. Det gör att vi kan vara med och påverka, styra inriktningen av och ställa krav på ett stort, dominerande företag, på ett annat sätt än vad man kan göra med ett privat företag. Det är just det som har gör att man lyckas bygga ut telekommunikationerna så bra över hela landet. En helt privatiserad marknad skulle däremot säkert ha fungerat minst lika bra i storstadsområdena och andra befolkningstäta områden. Egentligen skall man inte fortsätta en debatt som helt baseras på tidningsartiklar och spekulationer i tidningarna. Men jag kanske ändå skall göra det klarläggandet att jag inte till hundra procent motsätter mig ett visst privat inflytande även i Telia, men att staten helt skulle dra sig ur sitt engagemang på det området kan jag över huvud taget inte acceptera.

Fru talman! Hans Stenberg sätter likhetstecken mellan statligt ägande och statligt inflytande och ansvar. Det är en ståndpunkt som jag kan förstå att socialdemokraterna har, men det är en ståndpunkt som vi liberaler inte har. Ett statligt inflytande, ett statligt ansvar är vi naturligtvis angelägna om att det skall finnas även inom post och teleområdet. Det har vi i dag, t.ex. via Postoch telestyrelsen och den lagstiftning som finns. Men att staten skall behöva äga den stora operatören på den avreglerade marknaden är inte alls nödvändigt. Staten kan ha kvar sitt regionalpolitiska ansvar och sitt samhällsinflytande och samhällsansvar i alla fall. Det är snarast en nackdel att ha statliga aktörer vid sidan av privata. Den kombinationen fungerar inte lika bra som en helt privat marknad.
Fru talman! Åsikterna svänger snabbt i de här sammanhangen. Förra gången utskottet behandlade den här frågan hade vi en annan regering, och då tyckte den borgerliga majoriteten att det var nödvändigt med ett statligt ägande. Genom ett statligt ägande skulle det skapas garantier för såväl serviceåtaganden som för demokratiskt inflytande. Så ansåg den borgerliga regering som satt fram till den här hösten. - Åsikterna förändras snabbt på vissa håll! Jag är övertygad om att den dåvarande borgerliga regeringen gjorde rätt bedömning i den frågan. Det behövs faktiskt ett stort statligt inflytande. I teorin kan man säkert tänka sig att reglera samhällsåtagandena genom avtal med företagen. Men faktum är att på en marknad som utvecklas så oerhört snabbt som den här blir det omöjligt att genom långsiktiga avtal täcka in de samhällsförändringar som kommer. Det är så oerhört svårt att veta hur marknaden ser ut, hur tekniken ser ut, bara fem år framåt. Just med tanke på att marknaden förändras så snabbt är det nödvändigt med ett stort statligt inflytande, så att vi den vägen kan vara med och påverka, ha insyn och även styra utvecklingen där det behövs, så att det inte uppstår oönskade regionala och sociala konsekvenser.
Fru talman! Hans Stenberg fortsätter med att sätta likhetstecken mellan statligt ägande och inflytande. Jag protesterar mot det. Jag vill framhålla att det finns andra sätt för staten att ta sitt ansvar och utöva sitt inflytande, och det pekar vi på i den ena reservationen, nämligen den statliga upphandlingen; det är också en bra väg att ta ett statligt ansvar på en avreglerad marknad.
Fru talman! Torsten Gavelin pratar om statlig upphandling. Kan jag tolka det så, att Torsten Gavelin vill ha något slags system med avgifter som samtliga aktörer på marknaden betalar, för att på det viset finansiera sin upphandling? Det vore positivt om det var på det viset, men jag tvivlar faktiskt på att det är så Folkpartiet har tänkt sig det.
Fru talman! Hans Stenberg sade att bra post och telekommunikationer är förutsättningar för näringliv och boende också i glesbygd. Jag är glad att vi delar den grunduppfattningen. Medlen tycks vi inte ha samma uppfattning om. Hans Stenberg sade vidare att det var mot bakgrund av de rutiner och effektiviseringar som har gjorts som han var övertygad om att detta skulle kunna ske genom att minska anslaget med 50 miljoner kronor. Regeringen förutsätter att beloppet skall ligga fast, likaså utskottet, Hans Stenberg är övertygad, och någon tror - jag är inte övertygad förrän jag har sett konsekvenserna på det här området. Jag har redan sett vissa konsekvenser av vad rationaliseringarna innebär ute i glesbygden. Mot den bakgrunden tycker jag att det är rimligt att det ligger ett oförändrat anslag kvar under det här året.
Fru talman! Det finns faktiskt ett avtal med Posten. Man är ålagd att upprätthålla den servicen. Det avtalet förändras inte! Servicen skall upprätthållas. Mot bakgrund av att man har rationaliserat har det här givits en möjlighet att minska anslaget något. Det skall fungera! Posten har det här åtagandet, och det skall uppfyllas.
Fru talman! Även ett avtal fordrar innehåll, och utan medel tror jag inte att man klarar av det hela - det är min övertygelse. Bakgrunden till detta tänkande är att jag tycker att man på område efter område skär på fel ställen när man gör besparingar. Man skär längst ut i samhällets artärer och vener. Det har gällt flygplatser i Norrland, det har gällt enskilda vägar. Det här är ytterligare en besparing som slår mot landsbygden. Menar vi någonting med talet om att skapa förutsättningar för näringsliv och boende i hela landet får vi inte ideligen skära ute i ytterkanterna, utan skapa förutsättningar även där.
Fru talman! Men det handlar faktiskt inte om att skära ned servicen - det handlar om att skära ned de penninganslag Posten har. Om Posten vore ett företag på ruinens brant och inte skulle klara det här skulle jag kunna förstå Sivert Carlssons indignation. Men vi har ju ett avtal med Posten - man skall uppfylla det här; vi ändrar inte avtalet.

Fru talman! Miljöpartiet delar i viss utsträckning Socialdemokraternas syn på post och teleservice. Vi vill särskilt betona den regionalpolitiska aspekten, och detta i tider då Posten förändras. Miljöpartiet ser gärna att staten fortsätter att ta sitt ansvar för Posten AB på ett markant sätt. T.ex. är det viktigt att Postens direktiv inte går ut över arbetsklimat eller arbetsvillkor på Posten, som redan varit utsatt för en del påfrestningar och diverse arbetsmarknadskonflikter. Post-i-butik-systemet, dvs. att man integrerar postservice i annan verksamhet och på så sätt effektiviserar och kan stänga postkontor, anser vi inte vara negativt, men det är enligt Miljöpartiets mening nödvändigt med en noggrann utvärdering av vad nedläggningen av ett stort antal postkontor har inneburit för glesbygden, inte minst från småföretagarsynpunkt. Vi har uppmärksammat den kritik som framförts och vill betona nödvändigheten av en granskning. I vissa fall har ett nedlagt postkontor inte ersatts med något annat, vilket måste ses som ett problem att uppmärksamma. Vi i Miljöpartiet tror inte att en utförsäljning av Posten är så bra. Många exempel från andra länder där posten privatiserats är övervägande negativa. Med tanke på Postens starka ställning i nuläget är det direkt olämpligt från marknadssynpunkt. Därmed vill jag instämma i vad Torsten Gavelin sade om att ett privat monopol inte är bättre än ett statligt. Då är snarare det statliga monopolet att föredra; det är i varje fall min uppfattning. Om man avser att privatisera Posten AB bör man även verka starkt för att möjliggöra andra företags inträde på marknaden. Miljöpartiet är alltså emot en utförsäljning av Posten och en total avreglering i nuläget. Vi har begärt en utredning om effekterna av Postens omstrukturering ur ett regionalpolitiskt perspektiv. Med hänvisning till att riksdagens revisorer fått i uppdrag att granska hur riksdagen skall kunna följa upp hur målen på post och teleområdet uppfylls, att utskottet påpekar att det finns behov av en utförlig redovisning om måluppfyllelse, servicegrad m.m. på området samt att Miljöpartiets regionalpolitiska ambition verkar delas av Socialdemokraterna har vi avstått från att reservera oss. Med detta anser vi det möjligt att stödja regeringens förslag. Så till telemarknaden som är en marknad under ganska kraftig expansion, inte minst när det gäller mobiltelefoner. Vi i Miljöpartiet menar att grön politik innebär satsningar på teknisk utveckling. Inom informationstekniken finns stora effektivitetsvinster att hämta inom kommunikationssektorn totalt. Med detta välkomnar även Miljöpartiet det anslag som regeringen föreslår på 37 miljoner för utveckling av informationsteknik. Vi har förespråkat en ändring av telelagen med utgångspunkt från en totalt avreglerad telemarknad. Till skillnad från på Postens område har en avreglering av telemarknaden i andra länder inte lett till monopolisering eller missgynnat konsumenter i stor utsträckning. Däremot har konkurrensen på teleområdet varit högst gynnsam för många konsumenter, och vi ser på sikt att dessa fördelar kan uppnås även i Sverige. Vi instämmer delvis i det som framhålls i motion Ub903 av Moderaterna. Men telemarknadens expansion måste inte bara komma människor till godo prismässigt utan även regionmässigt. För detta tror vi att vissa förändringar i telelagen kan vara nödvändiga, särskilt ur konkurrenssynpunkt. Inför en framtida telemarknad ser vi gärna att regeringen ser över en sådan ändring. Dock anser vi inte i nuläget att vi måste betona detta särskilt. Med detta vill jag yrka bifall till propositionen.

Herr talman! Man har låtit mig förstå att man egentligen inte alls vill ha någon debatt om betänkandet "Gravfrid över m/s Estonia". Det är hänsynstagandet till de anhöriga som är orsak till detta. Jag har full respekt för den åsikten även om jag inte delar den. Jag kan mycket väl tänka mig att de anhöriga vill ha klara besked från oss politiker om våra ståndpunkter i denna fråga, även om den är känslig. Oavsett vilken ståndpunkt vi har när det gäller denna fråga är jag övertygad om att vi alla känner stort medlidande och medkänsla med de anhöriga. Anledningen till att jag trots allt tar till orda är den motion jag väckt med anledning av propositionen, som kallas "Skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia". För mig ger den rubriken större förpliktelse och inrymmer mer än enbart det rättsliga skyddet. I en så stor och svår fråga borde regeringen i propositionen haft med informationsinsatser och det tekniska skyddet av m/s Estonia. Nu omnämns det enbart, vilket jag anser vara en brist. Att döma av telefonsamtal om oron för att det skall komma att ske omfattande dykningar på platsen av amatördykare anser jag att de informationsinsatser som jag beskriver i motionen är motiverade. För att skyndsamt få till stånd ett tekniskt skydd av Estonia borde riksdagen bifalla mitt förslag att ge Marinen i uppdrag att säkra vraket mot dykare. Om det sedan sker som jag föreslår, med ett kraftigt ubåtsnät och elektronisk övervakning, eller om Marinen föreslår något annat säkert sätt är oviktigt för mig. Det viktiga är att de som har kunnande och tekniska resurser för att göra en snabb insats får uppdraget. Jag anser att man skall ge detta uppdrag till Marinen, som har de resurserna. Gravfriden kräver en snabb insats. Finland är bra. Efter att ha tagit del av betänkandet anser jag att yrkande 3 i min motion är tillgodosett, eftersom kommunikationsministern anför att hon i sina kontakter med övriga Östersjöstater skall verka för att man även där skall betrakta dykning vid vraket som gravskändning och bestraffa det därefter. Jag vidhåller däremot mitt yrkande 1 om informationsinsatser och yrkande 2 om tekniskt skydd. Men jag avser inte att begära votering i denna fråga.